Herr talman! Det är klart att jag inte är nöjd med behandlingen av motionen. Man hänvisar dels till en utredning som redan är klar och där det inte finns någonting som pekar på att man skulle kunna göra en samlad konsekvensanalys utifrån den. Kan Karin Israelsson peka på någonting i utredningen som säger att man är beredd att ta detta helhetsgrepp? Inte nog med att man inte tog ett helhetsgrepp, man kom också med tre olika förslag i olika delar. När det gäller den andra utredningen är det lätt att läsa sig till att inte heller den är beredd att gå in och göra någon analys av vad de samlade kostnaderna innebär för de människor som drabbas av kostnadshöjningar när det gäller läkemedel, sjukvård och hemtjänst. På precis på alla områden, där en handikappad, en långtidssjuk eller en pensionär har utgifter har det skett höjningar av utgifterna utan att det skett höjningar i motsvarande grad för deras inkomster. Detta har naturligtvis konsekvenser. Jag tror inte att jag och Vänsterpartiet är ensamma om att få kraftiga signaler från samhället om att dessa människor har drabbats ganska hårt av förändringarna. Karin Israelsson påpekar att det skulle pågå så stor och omfattande utredningsverksamhet.

Herr talman! Jag har stort förtroende för att regeringen i sin handläggning av Merkostnadskommitténs betänkande försöker hitta lösningar. Det är inga lätta lösningar. Det vittnar Merkostnadskommitténs betänkande om. Man har inte kunnat hitta en enkel lösning för att skydda de sämst ställda. Men det finns i systemet också högkostnadsskydd av olika slag, som skall ge ett skydd för dem som har de sämsta ekonomiska förutsättningarna, vilket ofta brukar följas av att man har den högsta sjukligheten. Jag tycker att vi med det kan uppdra till regeringen att om det kommer ett förslag så skall man i det också ta dessa hänsyn.
Herr talman! Det Merkostnadskommittén framför allt kom fram till var olika förslag som, om de genomförs, betyder en försämring. Det var helt klart att man i den merkostnadsgräns som skulle sättas inte alls skulle räkna in de olika högkostnadsskydden, och att man inte alls ville ta något helhetsgrepp på alla momenten. Jag skulle kunna gå med på att göra en utjämning mellan olika människor med olika behov när det gäller t.ex. fria mediciner, men det under förutsättning att det ingår i en paketlösning, i ett helhetsperspektiv. Jag hoppas verkligen att Merkostnadskommitténs betänkande inte används på det sättet att man tar ut förslag om sådant som gör det ännu svårare för dem som redan har det svårt i det här samhället.
Herr talman! Grunden för de förändringar som har genomförts i vårt land är att vi har en mycket dålig ekonomi och måste hitta besparingar. Insatser för vård och omsorg innebär mycket stora kostnader för samhället. Man måste försöka lägga så mycket som möjligt som egenkostnader för att få ett utnyttjande av förmånerna som överensstämmer med de behov som finns. Vi följer med intresse vad som händer. Kommunerna har ett sista ansvar i frågorna. Jag är beredd att med förtroende överlämna frågan till regeringen. Man har nu frågan på sitt bord. Det är inte lätt att finna en lösning, och det har många vittnat om förut.
Herr talman! Frågan om samhällets i dag dåliga ekonomi dyker hela tiden upp. Men frågan är var besparingarna skall göras. Det här gäller en grupp människor som först och främst inte klarar av att organisera sig på samma sätt som andra starkare grupper i samhället kan göra. Det är också fråga om grupper som inte i första taget går till socialen eller vill ligga samhället till last. De är mer än andra verkligen i behov av att vi i denna kammare tar deras situation på största allvar.

Herr talman! I detta betänkande behandlas bl.a. frågan om förvarstagande av barn. Regeringen har tidigare i regeringsförklaringen och i förslag till riksdagen slagit fast förbudet att barn inte får tas i förvar. Som kammarens ledamöter väl känner till biföll riksdagen inte regeringens förslag. I Sverige blir många barn inlåsta endast av det skälet att deras familjer söker asyl. Att över huvud taget frihetsberöva barn strider helt mot vårt rättsmedvetande och mot FN:s barnkonvention. Målsättningen måste vara att möjligheterna att ta barn i förvar i framtiden helt elimineras. Det gäller att utveckla andra former för att säkerställa att man kan verkställa beslut utan att tillgripa frihetsberövande. Vi i Folkpartiet hoppades att en majoritet skulle inse att förra årets beslut var felaktigt och att i år skulle majoriteten kunna bifalla Charlotte Brantings motion. Nu ser det inte ut att bli så. en förändring av förvarslagen. Den gällde framför allt vuxna. Vi reagerade från Folkpartiets sida och menade att förändringen skulle innebära att fler barn skulle tas i förvar. Det förnekade den dåvarande invandrarministern Maj-Lis Lööw. Hon påstod att det inte alls skulle bli så, utan att det endast vid synnerliga skäl skulle finnas fog för att ta barn i förvar. Det skulle alltså bli färre barn som togs i förvar. Det blev precis tvärtom. Majoriteten i riksdagen står fortfarande bakom att man tar barn i förvar. Det handlar om barn som har tvingats fly tillsammans med sina föräldrar från svåra förhållanden, och det gäller många gånger traumatiska situationer och upplevelser. Socialstyrelsen har tidigare gjort en utredning och pekat på vilka konsekvenser detta får för flyktingbarnen. Herr talman! Situationen är sådan att utskottets mening kan leda till en ökning av antalet barn i förvar. Det är därför angeläget att regeringen noga följer tillämpningen av de ändrade bestämmelserna. Vi anser att Invandrar och flyktingkommittén bör få i uppdrag att se över bestämmelserna om förvar av barn och komma med förslag som i princip förbjuder detta. Man skall inte, som utskottet anser, ta för givet att kommittén kommer att göra så. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen i SfU:s betänkande 5.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande 5 behandlar ett antal motioner med anknytning till utlänningslagen, bl.a. vissa regler som rör arbetstillstånd, viseringsregler, förvar av barn, utvisning på grund av brott m.m. Många av de frågeställningar som återfinns i motionerna, bl.a. när det gäller arbetstillstånden, kommer att diskuteras och behandlas i den parlamentariska kommitté som har fått i uppgift att bl.a. se över invandringsreglerna. Det gör att de frågorna kommer tillbaka till riksdagen i en eller annan form. Vi har därför från utskottsmajoritetens sida valt att avstyrka motionerna med hänvisning till att frågorna bereds i kommittén. Det finns också ett antal motioner som behandlar brott som begås av utländska medborgare eller misstankar om att utlänningar skall begå brott i Sverige. Där finns ett utredningsförslag från den s.k. utvisningsutredningen som för närvarande bereds i regeringskansliet. Regeringen avser att lägga fram förslag under våren 1994. Vi avstyrker motionerna med hänvisning till att frågorna kommer tillbaka till riksdagen och att vi får då anledning att göra en fördjupad prövning av de förslag som finns i motionerna. Herr talman! Vidare har vi den del som föregående talare diskuterade. När det gäller frågan om förvar av barn finns det en reservation från Folkpartiets sida. Man kräver ett förbud mot att ta barn i förvar. Det är viktigt att komma ihåg att skälet till att det finns förvarsregler är att det finns en lagstiftning som säger att den som får avslag på sin asylansökan i Sverige skall också lämna landet. Det görs inga undantag på den punkten. Man är skyldig att lämna Sverige efter ett sådant beslut. Förvarsreglerna har tillkommit för att markera allvaret med att verkställa sådana avvisningar. Det gäller såväl enbart vuxna som barnfamiljer. Skulle man följa den syn som Fokpartiet har, dvs. ett absolut förbud, skulle man i praktiken slå botten ur lagstiftningen. Därmed finns det inga möjligheter för samhället att verkställa avvisningar. Då går det att vistas i landet utan möjligheter för samhället att verkställa en avvisning. Det skulle leda till att asylprövningen i fråga om barnfamiljer i praktiken skulle bli tämligen meningslös. Sådana beslut kan aldrig verkställas. Detta ligger bakom det ställningstagande som riksdagsmajoriteten valde vid föregående års riksdag. Diskussionen om barn i förvar blir gärna känslomässig. Man pratar om att barn låses in endast därför att de är asylsökande. Det är viktigt att komma ihåg vem det är som låses in. Det är endast den som har visat dokumenterad ovilja att efterfölja ett avvisningsbeslut. De regler som antogs förra året innebär att de som skall avvisas får längre tid på sig att förbereda avresan. För att de skall tas i förvar måste de verkligen visa att de inte är beredda att efterfölja de beslut som svenska myndigheter har fattat. Det är inte bara fråga om att de är asylsökande, utan också att de har visat en klar ovilja att acceptera ett beslut. Det är också viktigt att komma ihåg att den som har fått avslag på sin ansökan har ju därmed fått sina asylskäl prövade. Det är därmed bevisat att man inte har haft skäl för sin ansökan, dvs. att man är flykting eller att det finns andra omständigheter som gör att man kräver skydd i Sverige. Herr talman! Utskottet anser på den punkten att den linje som Folkpartiet har valt skulle leda väl långt när det gäller de krav vi i övrigt ställer på lagstiftningen. Det måste finnas en yttersta gräns där det går att markera att samhällets beslut skall efterföljas. Herr talman! Med dessa synpunkter vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Folkpartiet slår inte huvudet i väggen och tycker att det skall vara ett absolut förbud. Men vi tycker att det skall vara så på sikt. Vi talar om att det skall finnas en princip om att inte ta barn i förvar. Rune Backlund, som är väl insatt i dessa frågor, vet att regeringens förslag inte heller innebar ett absolut förbud. Trots det tyckte majoriteten i Sveriges riksdag att regeringens förslag inte kunde bifallas. Herr talman! Låt mig hoppas att Invandrar och flyktingkommittén är så klok att dessa synpunkter tas upp och att kommittén ser seriöst på frågan. Det skall en gång för alla utredas om det finns andra möjligheter att lösa denna mycket svåra fråga, dvs. så att barn slipper tas i förvar i samma utsträckning som har skett under de senaste åren.
Herr talman! Sigge Godin vet ju väl hur direktiven för utredningen är skrivna. De är väldigt öppna, och det är fritt att i den utredningen även aktualisera den här frågeställningen. Det är viktigt att komma ihåg att det ställningstagande som utskottet gjorde innebar en skärpning av reglerna i förhållande till hur de såg ut tidigare. Det lämnades alltså ännu större utrymme för att man själv skulle klara sin utresa från Sverige; vi ändrade tidpunkten. I utskottet markerade vi att det inte bara skulle vara fråga om att misstanke förelåg om att viss person tänkte avvika, utan det skulle handla om en dokumenterad ovilja till att efterfölja fattade beslut. I så måtto innebär förändringen förra året minskade möjligheter att ta barn i förvar. Det bygger hela tiden på att man själv visar att man inte vill efterfölja besluten. På inget sätt vill vi åstadkomma en situation där många barn tas i förvar. Majoritetens målsättningen var att åstadkomma ett minimum av sådana tillfällen.
Herr talman! Låt mig få påpeka att det strider mot vårt rättsmedvetande i Sverige att ta barn i förvar. Det strider också mot FN:s barnkonvention, som Sverige också skrivit under. Av det skälet agerar Folkpartiet i den här frågan.
Herr talman! Vi kan naturligtvis diskutera vilka principer det här strider mot. Men det finns också en annan princip i Sverige, vilken säger att de lagar som stiftas och de regler som inrättas skall kunna efterföljas, och att man med kraft skall visa att man från samhällets sida är beredd att efterleva dem. Det är därför dessa regler finns.
Herr talman! Utskottet har i sitt betänkande behandlat utlänningsfrågor. Totalt behandlades i utskottet 18 motioner representerande 28 Vi i Ny demokrati har alltså som största enskilda parti engagerat oss i denna fråga. Är det då inte märkligt att vi inte har en enda reservation på alla dessa motioner och yrkanden, utan endast ett särskilt yttrande i betänkandet? Borde det inte besinna dem till eftertanke som rycks med i massmedias partibundna smutskastningskampanj av Ny demokrati? Borde det inte besinna Stockholms universitet till eftertanke, detta centrum för invandrarforskning? 1993, yttrar man bl.a. följande om Ny demokrati: -- Partiet har på ett försåtligt sätt friat till dem som oroas av invandringen. Det är möjligt att Wachtmeister och Karlsson inte kan beläggas med direkt främlingsfientliga uttalanden, men ingen kan ta miste på Ny demokratis budskap: Ta inte in fler invandrare! Skicka hem de asylsökande! Sverige åt svenskarna! -- En högljudd grupp med Sverigedemokrater, Ny demokrati och Sjöbopartiet i spetsen är ytterst kritisk till flyktingpolitiken. Det är svårt att tro att regering och riksdag låter sig påverkas av detta sällskap. Frågan är om denna utredning kan betraktas som seriös, trots att resultatet av den i många fall är facit på Ny demokratis politik. Är förtalet av Ny demokrati här en kompensation för att det nu är bevisat att vårt parti har rätt? Vad har hänt? Herr talman, jag skall rycka ut några representativa yrkandepunkter i våra motioner och jämföra med vad de lett till. I Ny demokratis motion Sf22, yrkande 16, som skrevs i februari i år, framhöll vi i Ny demokrati att de svenska viseringsreglerna borde skärpas och att visumtvång för t.ex. medborgarna från det forna Jugoslavien borde införas. Grunden därtill var den inhumana behandlingen i Sverige, människosmugglingen, m.m. I juni i år beslöt regeringen att följa vårt förslag som avser Bosnien-Hercegovina, naturligtvis efter sedvanlig smutskastning av vårt parti. Av dem som kommit till Sverige under denna tid har många blivit utvisade. Enorma, onödiga lidanden och kostnader kunde också här har sparats om man hade lyssnat till oss. I vår motion 22, yrkande 13, påpekade vi att många ensamma barn kommer till Sverige för att söka asyl. När barnen beviljats uppehållstillstånd anländer föräldrarna. Dessa kan då av anknytningsskäl få uppehållstillstånd. Då motionen var så verklighetsförankrad, kunde man inte bara låta den vara, utan den behandlas nu av Invandrar och flyktingkommittén. I motionerna 22, 631 och 93 har vi i olika yrkanden pekat på den allvarliga fara för samhället som den ökande kriminaliteten utgör. Enligt all tillgänglig statistik är utländska medborgare kraftigt överrepresenterade bland dem som lagförs och döms för brott. Det är därför väsentligt att de bestämmelser som reglerar möjligheten att utvisa sådana utländska medborgare ändras i skärpande riktning. Resultatet blir också här att man inte kan blunda för verklighetens fakta och att även denna punkt ingår i Utvisningsutredningens betänkande, som nu bereds av regeringen. Motion 632, i vilken vi i olika yrkanden berör möjligheten till utvisning på grund av asocialitet, är av den graden att utskottet förutsätter att denna fråga skall ingå i Herr talman! På punkt efter punkt har våra motioner och yrkanden i detta kanske känsliga betänkande blivit tillgodosedda eller på annat sätt föranlett åtgärder i yrkandets riktning. Inget parti har protesterat. Är det då inte märkligt att de i sina politiskt styrda medier går ut och förtalar Ny demokrati i skabrösa ordalag? Refererande till det nyss sagda samt till övrigt som framförts i betänkandet med anledning av våra motioner och yrkanden, har jag ingen anledning att inte yrka bifall till vad utskottet anfört om att man skall avvakta beredningen och utredningen av dessa frågor. Därför avstår jag från att reservera mig och yrkar bifall till utskottets hemställan i Sfu5.

Herr talman! Detta betänkande innehåller egentligen sådant som blev över från motionsbehandlingen i januari i år. För vår del behandlas två motionskrav, nämligen barnförvaret och besöksviseringen. Först vill jag vidga frågan och peka på det absurda i att vi i Sverige tar asylsökande i förvar i häkten och arrestlokaler. Det gäller framför allt vuxna, men ibland också barn. De har ju inte begått något annat brott än att söka asyl, och det är tragiskt att man inte har kunnat anvisa andra förvarslokaler än häkten och arrestlokaler. I det litet större sammanhanget blir också en annan motion från detta betänkande aktuell och intressant: åldersgränsen. Skall den vara 18 år eller skall den ligga kvar på 16 år, som nu är fallet i utlänningslagen? Det är en fråga som förhoppningsvis tas upp i den tillsatta utredningen, och kanske kan vi få en förändring här. I sammanhanget måste man kanske också nämna det som stått i tidningarna de senaste dagarna, dvs. hur det går till när barnfamiljer hämtas till förvar. Man gick in i Alsike kloster, där det fanns barnfamiljer med vettskrämda ungar som grät. Det var tydligen väldigt upprörande. Det har hänt tidigare och varit uppe till debatt här i kammaren. Då har man pratat om proportionalitetsprincipen, och det är väl läge att försöka ta upp den igen. Jag vill säga litet om Rune Backlunds inlägg. När det gäller barnförvar är det inte sant att man först använder sig av samarbetsmodellen fullt ut. Det händer också att man tar familjer i förvar, samtidigt som man överlämnar beslutet. Rune Backlunds sätt att uttrycka sig i sitt anförande -- där han bl.a. säger att ''med kraft skall vi visa att vi menar allvar med våra lagar'' -- liknar det uttryckssätt som i vanliga fall används i brottssammanhang.

Om de plockas bort ur det här materialet blir procentsatsen inte så hög. Vårt andra motionsyrkande gäller besöksvisering. Jag vill verkligen börja med att säga, att ju mer vi stänger in oss i det här landet, desto mindre kommer vi att ha att värna om. Det gäller också om vi stänger våra gränser. När det gäller besöksviseringar har staterna i slutdokumentet från Wienkonferensen kommit överens om följande i punkt 16: När avslag på ett begärt besöksvisum skett skall ett skriftligt meddelande lämnas om motiveringen för avslaget. Möjligheterna att bemöta ett avslag för den som finns i Iran eller något annat land är nästintill obefintliga. I regel saknas motivering. Parten i målet befinner sig ofta utomlands och har inte ekonomiska resurser att skaffa sig ett ombud här i Sverige. Därför är de formella möjligheterna minimala att få ett muntligt eller skriftligt besked från Invandrarverket om orsakerna till avslaget. Invandrarverket gör även den bedömningen att flyktingar har haft problem i sitt hemland. Ja, det är klart! Flyktingar kommer väl inte till Sverige om de inte har haft problem i sitt hemland. Det sägs också att de skulle ha smittat kvarvarande släktingar. Vilket uttryck! Detta antagande innebär alltid ett avslag på ansökan om besöksvisum. Jag har tagit del av ett sådant i dag, som var precis så absurt som man kan förvänta sig. Även det här förfaringssättet strider mot Wienkonferensens slutdokument, som säger att en flyktings orsak till flykten inte skall ligga en släkting till last när denne ansöker om visering för besök.

Herr talman! Vi var inte med om slutjusteringen av detta betänkande. Vi yrkar bifall till reservation 1 av Folkpartiet, ställer oss bakom det särskilda yttrandet 2, om åldersgränser i utlänningslagen, och yrkar bifall till vår motion under mom. 4, om riktlinjer för besöksvisering.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par kommentarer till Berith Erikssons anförande. Vi skall inte blanda ihop saker och ting. Det var länge sedan vi här i riksdagen förbjöd placering av barn i häkte och fängelse. Det förekommer inte, utan barn placeras i särskilda förvarslokaler. Min andra kommentar gäller misstanke om att någon håller sig undan. När det gäller beslut om förvar får man skilja mellan ärenden med omedelbar verkställighet och s.k. långa ärenden. Beslut i samband med omedelbar verkställighet till annat eller tredje land kan fattas omgående, därför att det då handlar om att kunna hantera återresor, då det kan bli fördröjning. Det är bakgrunden till att man måste kunna fatta beslut snabbt.

Herr talman! Jag måste då be Rune Backlund att ta kontakt med polisstationerna i övre Norrland för att höra om de har möjlighet att skjutsa ner barnfamiljerna direkt till Carlslund. Det är det enda förvaringsstället som finns i Sverige för barnfamiljer. Som jag tog upp i mitt anförande, är det också fråga om åldersgränser, dvs. att 16-åringar sätts in i häkten och polisarrester.
Herr talman! Får jag när det gäller förvarslokaler säga att vi här i riksdagen tidigare har uttalat att särskilda lokaler skall iordningställas och att alternativa lösningar skall användas. Om något polisdistrikt inte klarar det, skall vi ta upp det med Rikspolisstyrelsen och be att man ser över de lokala reglerna för vad som skall göras i sådana här fall. Det här är inte någonting som de uttalanden vi har gjort här i riksdagen ger stöd för. När det gäller åldersgränser har vi konstaterat att det ligger inom ramen för det uppdrag som den invandrarpolitiska utredningen har. Vi bör rimligen där titta på vilka åldersgränser som skall sättas allmänt i utlänningslagen. Här finns en viss diskrepans mellan å ena sidan barnkonventionen och å andra sidan de regler som tillämpas.
Herr talman! Det polisen i dag skulle behöva är en lag som säger att det i princip är förbjudet att ta barn i förvar och eventuellt att det gäller i speciella situationer. Det var det som den proposition innehöll som kom tidigare och som utskottet ändrade, dvs. att det i princip är förbjudet att ta barn i förvar. Först då tror jag att vi skulle kunna få ner de här siffrorna, och att man på allvar började använda en samarbetsmodell med familjerna.
Herr talman! I mitt anförande konstaterade jag att all tillgänglig statistik visar att utländska medborgare är kraftigt överrepresenterade bland dem som har lagförts och dömts för brott. Berith Eriksson kommenterade det med att säga att siffran inte blir så hög om vi plockar bort våra nabor. Jag förstår inte det påpekandet. Jag måste fråga Berith Eriksson: Är det då meningen att vi skall peka ut mer eller mindre brottsbenägna länder? Var det Berith Erikssons avsikt med inpasset?
Herr talman! Först och främst tror jag inte att man kan använda orden ''kraftigt överrepresenterade'' i alla sammanhang. De forskare som har sysslat med detta säger att de är överrepresenterade. Det jag påpekade var att våra grannar från Norge, Danmark och Finland inte är flyktingar. De är väldigt många, vilket man kan se i statistiken. Jag tycker naturligtvis inte att det skall vara några andra regler för utländska medborgare än för övriga medborgare i det här landet. Det menade jag inte. Eftersom Ny demokrati kopplar ihop brottsligheten med flyktingmottagandet ville jag bara påpeka att det i brottsstatistiken inte är flyktingarna som är överrepresenterade.
Herr talman! Jag vill åter påpeka att jag i mitt anförande talade om utländska medborgare. Jag kan bara repetera det för Berith Eriksson. Om man läser statistiken finner man att det faktiskt finns grund för att säga att de utländska medborgarna är kraftigt överrepresenterade. Det finns belägg för det. Det skall man beklaga.
Herr talman! Om man skall använda sig av statistik, som Ny demokrati gör i det här fallet, måste man först och främst se till att det finns en ordentlig redogörelse för olika brottsrubriker. Det är bra om Arne Jansson nu bekräftar att han inte kopplar ihop brottsstatistik med flyktingmottagning. Gäller denna bekräftelse bara i det här inlägget, eller kommer den även att gälla i fortsättningen?

Herr talman! Som Arne Jansson på ett mycket bra och tydligt sätt har framfört har vi i ett antal motionsyrkanden framlagt våra synpunkter på flyktingpolitiken. Vi har valt att i dag inte begära votering på de yrkanden som vi har framfört i våra reservationer. Mycket av detta kommer att beaktas i Invandraroch flyktingkommittén, som jag själv sitter i. Där kommer vi naturligtvis att verka för dessa synpunkter. Att jag deltar i den här debatten om SfU5, vissa utlänningsfrågor, har att göra med vår motion Sf22. Den handlar om visering. I den skriver vi: ''Sverige har sedan mitten av 80-talet haft en generös viseringspraxis. Sverige bör nu utvidga viseringskravet till de länder från vilka vi kan förvänta oss stora strömmar av asylsökande. Visumtvång borde exempelvis införas för alla medborgare i det forna Jugoslavien. Sverige måste ge en tydlig signal att våra gränser inte står vidöppna för asylsökande.'' Det är inte något märkvärdigt med detta. I betänkandet står det att motionärerna begär ett tillkännagivande om ett utvidgat viseringskrav, men sedan skrivs det: ''I juni i år fattade regeringen beslut om att införa krav på visering för medborgare i Bosnien-Hercegovina. Detta innebär att det numera föreligger viseringskrav för samtliga medborgare från det forna Jugoslavien. Utskottet anser därmed att motion Sf22 yrkande 16 är tillgodosedd.'' Detta stämmer inte. Jag skall inte säga att kansliet har haft dåliga kunskaper om detta. Det kanske mer är fråga om att man har blandat ihop begreppen. Man kanske tänkte på Restjugoslavien när man besvarade motionen. Det råder nämligen viseringsfrihet för Kroatien och Slovenien i det forna Jugoslavien. Huruvida utskottet har gjort rätt eller fel är i och för sig inte så mycket att tjafsa om. Det står dock helt klart att detta är fel, vilket kansliet också beklagar. I måndags var jag tillsammans med Invandrar och flyktingkommitténs huvudsekreterare på besök på Asylbyrå syd nere i Malmö. Jag kom då i kontakt med problemet när det gäller kroater och visering. Detta är sedan sensommaren ett växande problem för Asylbyrå syd. Det kommer in bosnier som är bosatta i Sarajevo. Dessa får kroatiska pass. Det är ungefär detsamma som om Norge skulle utfärda ett pass för mig. Så kan det ju inte få gå till. Jag har inga belägg för om man i Kroatien på detta sätt vill medverka till en etnisk rensning av de bosnier som finns och få bort dem från området. Jag vet inte om det är så. Detta är i alla fall ett bekymmer för Asylbyrå syd och för flyktingmottagningen över huvud taget. De bosnier som kommer från Sarajevo och har kroatiskt pass -- jag fick se dessa pass när vi var på asylbyrån -- kan antingen komma till Sverige som turister eller som sedvanliga asylsökande. De tas emot. Man vet ju egentligen inte hur man skall förfara med dem, eftersom landsidentiteten inte riktigt är klar. Detta är ett växande problem. Strax innan jag skulle hålla detta anförande ringde jag till asylbyrån för att få reda på hur siffrorna såg ut för den senaste veckan, dvs. vecka 46. Det finns nämligen siffror på hur många kroater som kommer in och hur många bosnier med kroatiska pass som kommer in. Detta är egentligen en befängd situation. Under förra veckan kom det inte in några kroater, men det kom in 35 bosnier med kroatiska pass. Någon busslast har alltså åkt genom Danmark. På grund av en nordisk gemensam överenskommelse finns det bara en kontroll vid den första gränsen i Tyskland. Om man har ett kroatiskt pass kommer man vidare in i Danmark och kan ta sig in i Sverige. Sedan får vi problem här. Vi kan inte avvisa dem. Vi vet ju inte om det går att avvisa dem till tredje land. Så fort en kanal täpps till -- som nu när vi införde visering för medborgare i Bosnien-Hercegovina -- öppnas en ny möjlighet för dessa människor att komma in i landet. Genom att vi införde viseringen för bosnier har vi i Sverige sagt att vi inte skall ta emot andra än dem som kan få visum på vår ambassad nere i Zagreb. Detta är ett bekymmer som vi på något sätt måste komma till rätta med. En handläggare på kansliet anförde att bosnierna, om kroaterna utfärdar någon form av pass till dem och de sedan söker sig till Sverige, skall direktavvisas. Då uppnår man den avsedda effekten. Men det går inte att direktavvisa dem. Detta kanske är ett bekymmer som man kan komma till rätta med så småningom, men för mig framstår det som mycket vettigare att vi även inför visering för människor som kommer från Kroatien. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mer. Jag skall bara avsluta med att yrka bifall till motion Sf22 yrkande 16, vilket innebär att jag yrkar avslag på utskottets hemställan i punkt 3.
Herr talman! Det är bara att beklaga att det har insmugit sig ett litet fel i betänkandet. Även om utskottets kansli har tagit på sig skulden ligger naturligtvis skulden ytterst på samtliga ledamöter som var närvarande vid justeringen, som inte upptäckte misstaget med att det stod forna Jugoslavien i stället för Restjugoslavien. Det borde vara den rätta formuleringen. Er motion handlar ganska mycket om situationen allmänt. I sak är det inte så stor skillnad i behandlingen av frågan, som jag uppfattar det. I den andra delen av Lars Moquists anförande talade han om den nu aktuella situationen för Asylbyrå syd. Jag kan bara konstatera att detta självfallet ytterst är en fråga för regeringen och Utrikesdepartementet. Att man utfärdar pass för andra än medborgare som har bosättningsrätt i det egna landet står ju i strid med de internationella regler som gäller. Lars Moquist, jag utgår från att den här frågan från svensk sida kommer att tas upp i kontakter med Kroatien. Självfallet kan man inte acceptera att passhandlingar används på det här sättet.
Herr talman! Jag delar Rune Backlunds förhoppning om att den frågan skall lösas. Jag vill att den skall lösas genom att vi täpper till möjligheten för kroater att komma in i Sverige utan att ha visum. Jag vill att vi skall införa visumkrav även för kroater.
Herr talman! Regeringen har rätt att införa och avskaffa viseringar för olika länder. Om frågan blir aktuell med anledning av det här är det utan tvekan en regeringsfråga att avgöra om det finns behov av att införa viseringar eller inte. Frågan hamnar där förr eller senare.

Herr talman! Jag kände mig manad att något gå upp och bemöta Lars Moquists inlägg. Som Lars Moquist påpekade har vi när det gäller det forna Så till sakfrågan. När man börjar manipulera med viseringsregler får det en dominoeffekt. Man måste nämligen ständigt utöka viseringsreglerna. Kroatien vill bli av med de bosnier som kommer. Först försökte man med att över huvud taget inte släppa in bosnier utan att stoppa dem vid gränsen. Nu gör man i stället allt för att underlätta så att bosnierna kan komma vidare ut ur landet. Det är inte så lätt att genomföra det här med hjälp på plats eller i närområdet, eftersom man rubbar den etniska balansen i det absoluta närområdet. I alla dessa länder, förutom möjligen i Slovenien, är det mycket oroligt. Om man skall upprätta flyktingläger för att tillfälligt ta hand om stora flyktingskaror måste man nog flytta sig en bit ifrån det oroliga området om det skall lyckas. Vi kan ta händelserna i Makedonien som exempel. Vi har visumtvång för Makedonien. Det finns då inte samma risk att människor därifrån skulle försöka ta sig till Sverige. Om jag inte minns helt fel sade ministern, i debatten när beslutet om visumtvång kom, att vår ambassad i Kroatien skulle göra noggranna överväganden beträffande bosnier som sökte visum till Sverige.
Herr talman! Berith Eriksson tar upp frågan om på vilket sätt det har börjat med att bosnier kan ta sig till Sverige via Kroatien. Jag hoppas att Berith Eriksson inte har rätt i att det skulle förekomma en överenskommelse inom regeringen om att man skall släppa igenom människor som bor i Sarajevo på kroatiska pass. Det vore befängt om det faktiskt var så. Sedan sade Berith Eriksson också att man kanske rubbar den etniska balansen. Det resonemanget fick jag inte att gå ihop. Om det är på något sätt vi rubbar den etniska balansen i det här området, är det naturligtvis när stora flyktingströmmar kommer till Sverige. Dessa människor har då lämnat sitt område. Vi intar en helt annan ståndpunkt än vad t.ex. danskarna gör. Vi har tittat på hur danskarna ordnar sitt mottagande av bosniska flyktingar. Danmark tar emot 12 000 medan Sverige tar emot 42 000. Vi i Sverige vill integrera människorna så fort som möjligt. De skall komma in i det svenska samhället, få jobb och lära sig svenska m.m. I Danmark ser man det på ett annat sätt, nämligen att flyktingarna skall bibehålla sin identitet. De skall inte lära sig danska och gå i danska skolor. De skall bara ha tillfälligt uppehållstillstånd, först i sex månader och så småningom i två år. Det är den danska modellen. Vi har varit i Danmark och studerat den. I Danmark är de dessutom så klarsynta att de inser att det kanske inte finns bostäder till flyktingarna när de återvänder till Bosnien inom tvåårsperioden. Man kommer att sätta hjul på de nybyggda barackerna och frakta dem med trailer till Bosnien eller något annat område där de kan placeras. Trots att vi säger att man för samma politik i Sverige och Danmark har vi helt olika utgångspunkter när det gäller den bosniska gruppen. Jag förstår inte hur Berith Eriksson menar att den etniska balansen skulle rubbas om man satte stopp för fri visering för kroater.
Herr talman! Man tappar nästan hakan ibland när Lars Moquist gör sina inlägg. Menar Lars Moquist att vi håller på att rubba den etniska balansen i Sverige? Den etniska balansen rubbas naturligtvis i Kroatien när det kommer in alldeles för många bosnier, enligt deras sätt att se det. I Makedonien har man också uttalat att den etniska balansen rubbas i och med att alltför många kosovaalbaner bosätter sig i landet. Det drabbar framför allt de albaner som kanske har bott i Albanien i hela sitt liv och arbetat där. Där har man börjat med samma utrensning som serberna i Kosova. I Kroatien har man aldrig varit särskilt intresserad av att få ta emot stora flyktingströmmar av bosnier. För någon månad sedan kom meddelanden om att man på alla sätt försökte stänga gränsen för bosnierna.
Herr talman! Det är klart, Berith Eriksson, att det blir en förändring i den etniska balansen mellan dessa grupper även i det forna Jugoslavien. Man bidrar mera till det genom att se till att dessa människor helt och hållet hamnar utanför sitt närområde. När det gäller frågan huruvida vi i Sverige bidrar till den etniska rensningen eller inte kan vi egentligen bara se till debattsidorna i dag. Det är många som ifrågasätter om det inte är så att vi bidrar till den etniska rensningen i det forna Jugoslavien genom att låta en grupp människor komma hit. Det är dessutom konstigt att man iakttar så skild policy beträffande kosovoalbanerna och bosnierna. Det sker en fördrivning ifrån båda håll. Men den är naturligtvis mycket våldsammare i Bosnien än i Kosovo. Förhållandena är desamma, dvs. att man vill ha bort vissa människor. Man ser till att serber får komma till vissa områden och de får förmåner för att bosätta sig där m.m. Det är samma typ av etnisk rensning. I Bosnien får vi dock se en mera hårdför variant. Det är ganska konstigt att vi för olika politik för bosnier och kosovoalbaner. Berith Eriksson tar kanske mitt uttalande till intäkt för att båda grupperna skulle få stanna i Sverige. Jag tycker precis tvärtom att ingen av dessa grupper skall få stanna i Sverige. Båda grupperna skall tillbaka till det här området, vid den tidpunkt när man inte behöver frukta för liv och hälsa.
Herr talman! Dessa människor vill nog själva tillbaka till sitt område när den dagen kommer att de inte behöver fly för att rädda sitt liv och sin hälsa. Vad är i så fall alternativet som Lars Moquist ser i dagsläget om de skall sändas tillbaka eller stängas in där? Övriga Europas länder har inte klarat av att hjälpa civilbefolkningen att få slut på kriget. Menar Lars Moquist att vi också helt skall svika de människor som försöker komma undan kriget? Sverige och även FN har förklarat kriget och det sätt på vilket det förs som i högsta grad kriminellt. Vi har tillsatt en internationell domstol. Vi har blockad för att sälja vapen till dessa länder. Vi kan naturligtvis inte dels skicka tillbaka människor som flyr undan detta krig -- där man använder vapen -- dels skicka tillbaka människor till Kosova -- på den punkten håller jag med Lars Moquist -- när de har flytt därifrån för att slippa delta i kriget. Det gäller ju också många av de bosnier, kroater och även serber som kommer till vårt land.
Herr talman! Berith Eriksson säger att dessa människor självfallet vill tillbaka. Jag är inte så säker på det. Man har gjort en undersökning bland unga män mellan 18 och 35 år där man inte fick belägg för att några över huvud taget ville tillbaka. Jag talar då om dem som kommit till Sverige -- inte till Danmark. De vill stanna kvar i Sverige och ser inte något skäl att resa tillbaka. Det kan man ju förstå; särskilt om de har fått hit sina anförvanter. När det gäller frågan om de skall skickas tillbaka med detsamma har vi sagt att de självfallet skall få tillfälligt skydd här i Sverige så länge de behöver det. Det är ju inte fråga om att skicka tillbaka dem nu. Men man skulle kunna följa den danska modellen, dvs. ha som utgångspunkt att människorna skall tillbaka till sitt närområde. I Danmark ser man till att man följer den danska skolplanen. Man har bosniska muslimska lärare i landsbyarna som förmedlar de kunskaper som gäller för den bosniska läroplanen så att barnen och ungdomarna inte tappar några år av sin undervisning på grund av att de måste vistas i ett annat land. I Danmark utgår man hela tiden från att dessa människor skall resa tillbaka. Vi borde ha samma inställning här i Sverige, och inte se till att människorna så snabbt som möjligt integreras i det svenska samhället. Man har kanske i och för sig inte sagt att de 42 000 bosnierna med anhöriga skall stanna här för gott. Men de har fått permanenta uppehållstillstånd, och det är en signal om att vi ser positivt på att de stannar kvar i Sverige och integreras i det svenska samhället.

Herr talman! Medan man nu i pensionsarbetsgruppen prövar frågan om att värdesäkra pensionsförmånerna, passar man på att successivt försämra villkoren för våra pensionärer och studerande. Detta gör man trots att det i många fall drabbar pensionärer som redan har det synnerligen svårt. Ca 700 000 pensionärer har en inkomst som varierar mellan 3 765 kr och ca 6 000 Regeringens felaktiga beslut att försvara den svenska kronans fasta växelkurs -- kosta vad det kosta vill -- ledde, som vi alla vet, till en stor ekonomisk tragedi. Ny demokrati varnade oupphörligen för detta verklighetsfrämmande ställningstagande samt pekade på de följder som därmed skulle uppstå. Tyvärr fick vi rätt. 22, 60, eller vad, miljarder bortkastade skattekronor senare -- det beror på hur man räknar -- började den svenska valutan flyta. Konjunkturinstitutet har nu fastslagit att det handlar om 1,9 %. Regeringen har i sin proposition föreslagit att man skall bortse från de effekter som detta medför. I utskottet har regeringen fått stöd för detta tänkande från samtliga borgerliga partier, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Endast Ny demokrati motsätter sig beslutet. Vi anser det inte rätt att redan hårt drabbade grupper i samhället skall belastas för regeringens och socialdemokraternas misstag. Dessa grupper har under hela 1990-talet varit utsatta för regeringens och socialdemokraternas terroriserande bl.a. genom att man i ett av sina berömda krispaket tillämpade beräkningsgrunden för pensionerna på basbeloppet minus 2 %. Detta kompenserades marginellt med en höjning av pensionstillskottet plus kommunalt bostadstillägg. Fastställandet av 1994 års basbelopp innebär att de som redan har det svårt får det sämre. Herr talman! Basbeloppet infördes 1962. Syftet var helt enkelt att värdet på den allmänna försäkringen inte skulle kunna urholkas, och att de grupper som omfattades av basbeloppsbegreppet skulle få ta del av den värdetillväxt som samhället genererade. Vid tiden för införandet hade samhället låg inflation och hög tillväxt. Resonemanget tedde sig därför naturligt. Basbelopp används nu även inom andra områden såsom sakförsäkring, privata avtal och kontrakt samt inom banksektorn. Det som var gårdagens lösning har blivit dagens problem. En viktig uppgift måste vara att ompröva ett system där omfördelning av samhällets krympande resurser sker enligt föråldrade modeller. BNP förändringen i Sverige har varit negativ under en längre tid. Samtidigt får de vars inkomster är baserade på basbelopp en större del av den totala kakan. Att vissa samhällsgrupper får en automatisk löneökning, utan att samhället i stort växer, orsakar en orättvis förskjutning av välfärden. Det svenska samhället är fullt av avtal som indexeras upp år efter år. Detta system verkar mot samhällets intresse av prisstabilitet, eftersom förhandlingarna alltid utgår från en summa som har höjts automatiskt. Många gigantiska avtal som sjukförsäkringar och folkpension drabbar den offentliga sektorn med automatiskt växande kostnader varje budgetår. Det är kostnader som inte på något sätt återspeglar välfärden. En åtgärd som bekämpar både den okontrollerade inkomstförskjutningen och det automatiska inflationshöjandet vore att se till att basbeloppet inte enbart återspeglar prisutvecklingen utan även den reella standardutvecklingen i samhället. Detta görs genom att eventuella förändringar i basbeloppet görs med hänsyn såväl till förändringar i bruttonationalinkomsten som till inflationen. Vi betvivlar att det finns en formel som återspeglar verkligheten, men det är givet att basbelopp på ett bättre sätt kan återspegla förändringarna om fler ekonomiska faktorer analyseras och läggs till grund för beräkningen. En stor del av statens utgiftshöjningar styrs direkt via indexeringar. Detta är ett oacceptabelt beroendeförhållande och bidrar uppenbarligen till att förvärra budgetunderskottet. Hela systemet med indexeringar på utgiftssidan måste snabbt ses över. Frågor om beräkning av basbelopp och användningen av indexeringar i övrigt hänger nära samman med varandra. Före 1982 kunde basbeloppet ändras flera gånger under ett år. Med hänsyn till att de föreslagna förändringarna av basbeloppsberäkningen måste kunna få snabbt genomslag är det inte lämpligt att binda basbeloppet för hela 1994. En begränsad giltighetstid av visst basbelopp kräver lagändring. Det förefaller rimligt att i avvaktan på nya regler, vilka med nödvändighet måste komma med det snaraste, bestämma basbeloppet för ett kvartal i sänder. Oavsett vilken metod man använder eller vilka förändringar som görs får dessa inte i någon nämnvärd omfattning drabba de sämst ställda grupperna i samhället, vilka inte kan påverka sin egen situation -- framför allt fattigpensionärerna. Den av regeringen i propositionen föreslagna ändringen kan drabba fattigpensionärerna. Regeringen bör även av det skälet återkomma med ett nytt förslag till förändring av basbeloppsberäkningen. Herr talman! Med det nu anförda yrkar jag bifall till min reservation i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 8, mom. 1.

Herr talman! Detta betänkande hänger på sätt och vis ihop med två betänkanden som vi tidigare i dag har behandlat här i kammaren, nämligen betänkandet om KBT och betänkandet om vissa sjukförsäkringsfrågor. Det är delvis de grupper som det där handlar om som i det här sammanhanget får det sämre. I det nu aktuella betänkandet finns det en motion och en meningsyttring från oss i Vänsterpartiet. Återigen aktualiserar vi ett krav som vi även tidigare har ställt och som gäller en höjning av pensionstillskottet. Utskottet svarar i betänkandet att Pensionsarbetsgruppen, som nu jobbar med dessa frågor, skall komma med en lösning. Förhoppningsvis gör man det. Men det är ju nu som kostnaderna har ökat, så det är nu som pengarna behövs. Jag tror inte att det handlar om en grupp människor som har sparade slantar att ta av i väntan på att sittande utredning blir klar och i väntan på remissbehandling och ett färdigt förslag. Det är faktiskt ovärdigt att den här gruppen pensionärer skall behöva leva under socialbidragsnormen och behöva ansöka om socialbidrag. Det hade kanske varit klokt att, även om det gällde tillfälligt, höja pensionstillskottet till en sådan nivå att man åtminstone kom ovanför socialbidragsnormen. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till vår meningsyttring.

Herr talman! Jag har alltid tyckt att det är bra när människor håller sig till korrekta fakta. I dag är det oerhört få pensionärer i Sverige som över huvud taget kommer upp till socialbidragsnivå. Det är faktiskt genom det särskilda KBT som vi i tidigare ärende talade om som man har sett till att ingen råkar ut för något sådant, utom när mycket speciella omständigheter föreligger -- t.ex. om någon har en förmögenhet och därför råkar ut för litet otrevliga skatteeffekter. Med de ändringar som vi här tidigare föreslagit och med de beräkningar som vi har gjort är antalet människor som får särskilt KBT endast 10 000. Antalet utsatta pensionärer i Sverige har väl aldrig varit så litet. Men åter till vad ärendet handlar om. Det gäller alltså proposition 1993/94:37 om vissa pensionsfrågor. Förslaget gäller ändringar av basbeloppet. Jag beklagar självfallet att sådant här måste göras. Men det måste göras beroende på Sveriges utsatta läge efter många år av en mycket felaktig politik. Riksdagen fattade i fjol beslut om en minskning av basbeloppet med 2 procentenheter vid beräkningar av de allmänna pensionsförmånerna. Men man gjorde undantag för vissa grupper som kan vara extra utsatta. Det gäller då beräkningar av särskilda folkpensionsförmåner, handikappersättningar, vårdbidrag och särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn. I proposition 37 föreslås att man dessutom skall bortse från de direkta effekter på konsumentprisindex som följer av höjda priser på importerade och importkonkurrerande varor till följd av den svenska kronans sjunkande värde mellan den 19 november och den 18 december Ny demokrati säger sig värna om fattigpensionärerna. Deras situation har jag redan kommenterat. Samtidigt kräver man att basbeloppet skyndsamt skall förändras vad gäller beräkningsmetoderna för att minska utgifterna för pensionssystemet. Den argumenteringen hänger dock inte samman. Men låt oss ta upp frågan punkt för punkt: och, naturligtvis, av det kommunala bostadstillägget. Dessa regler har tidigare i dag berörts här. Som jag också sade tidigare räknar man med att de som år 1994 behöver SKBT kommer att vara så få som 10 000 personer. 60-talet utgick man från konsumentprisindex. Syftet var att hålla pensionerna på samma nivå realt som den som gällde pensionsdagen. Detta ansågs kunna bidra till att hålla systemet finansiellt sunt. På vilket sätt skulle det ske? Jo, man räknade med en tillväxt om 2--3 % per år. Därför ansåg man sig kunna betala ut en hög pension vid pensionsdagen. Sedan skulle pensionen successivt minska i förhållande till de aktivas inkomster och de nyblivna pensionärernas standard. Man åstadkom alltså ett pensionssystem där pensionerna successivt skulle minska under pensionstiden. Om vi knyter pensionerna till ett följsamhetsindex, ett standardindex, som Ny demokrati föreslår, innebär det att pensionerna sänks vid låg tillväxt och höjs när tillväxten är högre. Jag håller med om att det är en fördel, för då får vi så att säga en samvariation med de yrkesaktivas standard. Vi får räkna med en genomsnittlig tillväxt på 1,5 % över en litet längre tidsperiod. Det betyder att detta system inte blir så mycket billigare. Över huvud taget blir det inte billigare, men vi behöver kanske inte ta så stora risker. Pensionsarbetsgruppen arbetar med denna typ av standardindex. Jag anser det dock vara mycket olyckligt om man bryter ut en enda bestämmelse från pensionssystemet, från sitt sammanhang, och ändrar den. Därför anser jag, med hänvisning till Pensionsarbetsgruppens arbete, att vi måste avvakta tills det finns ett helt förslag. Jag hoppas att Pensionsarbetsgruppen snart är färdig med sitt förslag, för jag tycker att det är bråttom. Som alla andra beklagar också jag de ständiga ändringarna av basbeloppet. Men detta är det minst dåliga när det gäller så här kortsiktiga lösningar. Vi arbetar ju faktiskt med problemet, och jag tycker att arbetet har gått bra. Det vore bra om vi här i kammaren till våren kunde enas om att genomföra de förslag som Pensionsarbetsgruppen sannolikt kommer att lägga fram. Berith Eriksson talar för ett tillkännagivande om en väsentligt höjd grundpension. Men det är en mycket dyrbar förändring, som dessutom skapar en rad tröskeleffekter av, skulle jag vilja säga, inte lättlöst art. Pensionsarbetsgruppen har lagt, och lägger fortfarande ner, mycket tid på studier av olika lösningar vad gäller en acceptabel, ja, en god garantinivå i ett moderniserat pensionssystem. Konsekvensanalyser görs också. Det kan jag försäkra Berith Eriksson om. Vad som efterlyses är alltså faktiskt redan gjort och kommer snart att publiceras. Jag yrkar mot den bakgrunden avslag på reservationen och meningsyttringen av suppleant. Jag yrkar alltså avslag på Arne Janssons och Berith Erikssons yrkanden här i kammaren.

Herr talman! Jag tror inte att Margit Gennser riktigt uppfattade vad vi ville tala om, nämligen att basbeloppet inte enbart återspeglar prisutvecklingen utan också den reella standardutvecklingen i samhället. Vi får alltså inte hela tiden gå efter redan inrutade mallar, utan vi måste ta hänsyn till hur samhället i övrigt utvecklas. Man får inte hela tiden bestämma en indexering, som skall utvecklas, eskalera, som vi har bestämt utan att hänsyn tas till händelser runt omkring. Vi måste se på KBTI på ett annat sätt. Vi får alltså inte följa den inrutade traden utan hänsyn till vad som händer runt omkring oss. Sedan kan man peka på försämringen för pensionärerna. Den började redan vid skatteomläggningen och gäller alltså fr.o.m.1991. Då minskades ju beloppet i förhållande till konsumentprisökningen med 2,93 procentenheter. Denna utveckling har fortgått under hela 90-talet. Jag tycker att det är synd att det hela tiden är nämnda grupp som skall behöva drabbas. Jag vet, och det sade jag i mitt huvudanförande, att dessa människor har kompenserats. Men jag anser inte att de har kompenserats på rätt sätt. Jag tycker att fel grupper i samhället drabbas.
Herr talman! I framtiden får man nog tänka sig en indexering av olika kontrakt på olika sätt. Vi kan säkerligen inte ha standardindex när vi skall räkna fram hur försäkringsbelopp för fastighetsförsäkringar osv. skall höjas. Då behövs det säkert andra index. Således tror jag inte att vi komplicerar frågan för frågans egen skull. Vad vi i Pensionsarbetsgruppen sysslar med är en översyn av hela systemet, inklusive indexeringen. Indexeringen måste anpassas till de försäkringskontrakt som behövs för framtiden. Därför tycker jag att det är felaktigt att bryta ut den här frågan nu, allra helst som ett betänkande måste föreligga inom den närmaste tiden. Vidare tror jag att det är fel att göra delvisa förändringar nu. Hela systemet måste ses över på en gång. Det får sedan återverkningar på alla anknytningarna till basbeloppsindexeringen. Där tror jag att det behövs andra överväganden och andra arbetssätt för att få någorlunda fasta regler när det gäller kontrakten. Det bästa sättet att få minsta möjliga problem är ju att hålla inflationen på en låg nivå.
Herr talman! Jag förstår att man jobbar med det här och att detta studeras i olika grupper. Men regeringen har fattat en del felaktiga beslut när det gäller försvaret av kronans växelkurs. Mottot var: Kosta vad det kosta vill. Konjunkturinstitutet har nu fastslagit att det handlar om 1,9 %. Varför skall detta då drabba pensionärer och studerande? Varför slår man så att säga ut de här felaktiga besluten på just nämnda grupper? Kan pengarna inte tas in på annat sätt, så att nämnda grupper inte behöver belastas?
Herr talman! Egentligen skall vi inte diskutera valutapolitik här. Men man stod väl inför ett svårt problem. Man skulle ju tala om för omvärlden att vi hade övergivit devalveringspolitiken, vilket jag tror var väldigt viktigt för att på lång sikt få en viss, och bättre, syn på svensk ekonomi. Vi orkade inte med det här beroende på mycket stora valutaspekulationer. Möjligtvis kan jag hålla med om att man kanske skulle ha fattat beslut någon vecka tidigare -- det är då alltså inte fråga om månader, utan om veckor. Det gäller svåra avgöranden, men det är ändå lätt att titta bakåt när man har facit i sin hand. Ingen vet dock egentligen vad som är rätta tidpunkten när man är mitt uppe i det hela. Vår ekonomi ser ut som den gör. Ni säger mycket klart i er motion att pensionssystemet är för dyrt. Vi försöker att göra en anpassning med minsta möjliga skadeverkningar. Men anpassningar är alltid svåra. Förändringar är svåra, för människor är konservativa -- i dålig bemärkelse. Men jag tror faktiskt att arbetet i Pensionsarbetsgruppen har skett i ett väldigt gott klimat. Det kunde vara en utomordentligt god signal till omvärlden om att vi nu gör någonting. Det betyder dock att alla saker måste göras på en gång och att det finns ordentligt tilltagen tid för en presentation.
Herr talman! Margit Gennser säger att man skall hålla sig till fakta och till ämnet. Men de flesta politiska frågor låter sig inte utan vidare avgränsas. Ändringar i beräkningen av basbeloppet innebär dock en försämrad ekonomi för pensionärer med låg eller ingen ATP. Sanningen är litet obehaglig ibland. Men enligt siffror från år 1992 lever 0,5 miljoner pensionärer under mycket knappa villkor. En majoritet av dessa är kvinnor, och minst en tredjedel -- alltså fler än 160 000 personer -- lever under dagens socialhjälpsnorm.

Herr talman! Ja, visst skulle det vara önskvärt att alla människor fick det bättre ekonomiskt sett. Tittar vi på hur välståndet har ökat i vårt land över en längre tid, finner vi att per capita-tillväxten sedan 60-talet har ökat med 94 %. Den privata konsumtionen har ökat med 68 % per capita. Vidare kan vi konstatera att de som har fått en mycket stor del av den här tillväxten faktiskt har varit pensionärerna. Det gäller då de pensionärer som har haft det sämst ställt. Nu har vi råkat ut för väldigt stora problem i svensk ekonomi. Vi hör talas om mer och mer av generationsmotsättningar. De yrkesaktiva anser faktiskt att de äldre generationerna har fått för mycket. I det läget måste vi nog dra ner överallt. Vi har försökt att göra det så balanserat som möjligt. Genom det särskilda kommunala bostadstillägget och kommunala bostadstillägg när det gäller att hjälpa människor som har högre hyror -- det gäller inte bara rika, utan ofta handlar det också om äldre som måste flytta till nya, bättre anpassade, bostäder -- försöker vi att få människorna att gå så skadeslösa som möjligt ur den här processen. Men vi måste nog acceptera det här med en nedskrivning av basbeloppet. Jag tycker dock att det är olyckligt om detta sker år efter år. Vi måste ju ha en trygghet och fasthet i pensionssystemet. Därför säger jag att det vore väldigt bra om vi fick en ordentlig förändring av pensionssystemet som innebär trovärdighet och att vi kan ha fasta spelregler. Dessutom tror jag att det skulle ge mycket goda signaler till dem som arbetar inom de ekonomiska sektorerna, både i utlandet och i Sverige. Det är viktigt att man ser att vi tar itu med de här problemen och att vi kan få en tillväxt. Det enda som hjälper de verkligt svaga i ett land är en ekonomi som ger tillväxt, och det är vad vi bör arbeta för. Därför tror jag att man kan acceptera den här förändringen.
Herr talman! Naturligtvis finns det vinnare bland pensionärerna. Men den grupp vi här talar om har inte vunnit. Det är en grupp som har låg eller ingen ATP och som inte har något avtal om pension, fallskärmsavtal eller liknande. Det finns väldigt stora grupper bland pensionärerna som har varit vinnare. Jag måste i det här fallet säga som Arne Jansson: Varför måste just den här gruppen pensionärer drabbas? Kan man inte hitta något sätt att kompensera dem, även om det skulle vara i ett kort perspektiv? Vad vår motion och meningsyttring handlar om är att kompensera dessa pensionärer genom att skriva upp pensionstillskottet.
Herr talman! Det är en litet naiv bild av hur det ser i ut i verkligheten. Det finns vissa grupper som har det mycket dåligt. Det är ofta äldre kvinnor som har en viss förmögenhet, bunden i en fastighet som ger väldigt dåliga intäkter. De får inte KBT på grund av denna förmögenhet eller ett förhållandevis litet KBT. Dessa har verkligen råkat illa ut och har en mycket dålig inkomststandard. För de andra har vi försökt hålla uppe standarden, som ligger långt över socialbidragsnivån, vilket också syns i statistiken. Över en 10--20-årsperiod har den gruppen minskat högst betydligt. Det är alldeles klart att om basbeloppet minskar med 1,9 %, får alla det sämre. Så är det helt enkelt. De som har högre pension får faktiskt i absoluta tal det mycket sämre än de som har lägre pension. Som jag sade tidigare har vi faktiskt höjt gränsen för KBT. Jag skulle tippa att det gynnar de äldre som flyttar till de senast byggda servicebostäderna. De har ofta en ganska låg inkomststandard.

Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation i betänkandet. Det innebär: bort med lapplisor och fram för kvarterspoliser.

Herr talman! Jag tänker tala några minuter om det som vi brukar kalla för parkeringsböter. Det finns också en mera formell benämningar på parkeringsböter. Officiellt står det så här i betänkandet: ''I motion T414 framhålls att tillämpningen av kontrollavgiftslagen kännetecknas av en rad i motionen närmare angivna felaktigheter och brister. Motionären'' -- det är jag -- ''vill mot den bakgrunden att riksdagen hos regeringen begär en utredning om parkeringslagstiftningen''. Det önskemålet har trafikutskottet inte velat villfara. Jag skulle naturligtvis ha varit mycket glad om trafikutskottets ordförande och gärna också vice ordförande hade varit här. Nu är utskottet företrätt av en partivän till mig, Jan Sandberg. Han är utomordentligt kunnig, men det är mycket roligare att debattera med någon som inte tillhör samma parti. Jag skall emellertid fråga här om man i trafikutskottet har funderat över innehållet och sakframställningen i min motion. Jag utgår ifrån att alla som har varit med vid ärendebehandlingen också har läst motionen. Vad jag pekar på är rent rättsvidriga förhållanden. Faktum är att vi genom lagen om parkering på tomtmark har gett dem som ofta brukar betecknas som kommersiella krafter rätten att fungera som domare över enskilda människor. De allra flesta av oss är försedda med körkort. Använder man bil brukar man någon gång, även om man är aldrig så ordningsam, råka ut för en felparkeringslapp. Då säger någon som kanske vill göra sig rolig: ''Här står en motionär som har råkat ut för flera felparkeringar.'' Nu hör det till saken att jag inte har drabbats mer än med det normala för en bilförare. Men jag har tagit del av några människors, medborgares, fall i avseende på just parkering på tomtmark. Jag skiljer alltså mellan parkering på tomtmark och parkering på gatumark. Det är litet olika lagstiftning som gäller, vilket framgår av det förträffliga betänkandet. Jag ser nu till min glädje att såväl utskottets ordförande som vice ordförande är här. Då kan vi kanske tala om det faktum att även Kommunförbundet -- om jag nu har uppfattat betänkandet rätt -- instämmer i det som jag har påpekat i min motion. Man hänvisar till Åklagarutredningens förslag. Jag tror att Åklagarutredningen har gjort ett gott arbete, men jag beklagar att jag måste säga att det inte kan svara upp emot behovet av en översyn, en parlamentarisk utredning om detta med parkering på tomtmark. Och ta gärna med också parkering på gatumark i en sådan utredning.

Företaget brukar ofta tillämpa den policyn att bilen inte får stå parkerad i mer än 5 minuter utan att betalning erläggs. I annat fall uttas en kontrollavgift. Man ger alltså 5 minuters respit, t.ex. för att bilföraren skall kunna gå och hämta växel till ett giltigt parkeringskvitto. Det gäller för den som anser sig ha blivit felaktigt ''lappad'' att genast ringa det telefonnummer som står angivet. Ofta är telefontiden begränsad till mellan kl. 10 och kl. 11, och då är det upptaget hela tiden. Det är också vanligt att telefonnumret går till en annan stad, t.ex Norrköping. Tusentals svenskar har råkat ut för detta. Det vill till att man har ett sådant arbete att man har telefon på skrivbordet och kan ringa obehindrat på arbetstid. Den som jobbar på en verkstad och kanske inte ens har en telefonautomat tillgänglig befinner sig i ett rättsligt underläge. Fördelen med den kommunala parkeringen är att man kan gå till Polisen eller till kommunen och klaga. Man har kanske alldeles fel, men det får man ju veta då. Man har kanske ställt sig fel eller har inte betalat ordentligt. Om man däremot parkerar på privat tomtmark där ett företag tar ut avgift, är man i de flesta situationer rättslös. Visserligen kan man överklaga eller begära inhibition, och då förs ärendet upp i tingsrätten. Men hur många är det som vill ta risken att förlora? Ärendet rullar på under hand. Det tillkommer den ena indrivningsavgiften efter den andra. Efter en kort tid kan kostnaden vara uppe i 800--900 kr. Jag antar att det finns någon här i församlingen som har varit med om detta. Jag företräder ett parti, vars ideologi talar för fri företagsamhet. Men jag är ledsen att behöva säga att jag tror att det är nödvändigt att kommunerna tar hand om parkeringssystemet, såvida inte lagstiftningen ändras så, att systemet blir acceptabelt i en rättsstat. Det är det inte i flertalet fall, där vederbörande har blivit orättmätigt försedd med en s.k. böteslapp. Jag ber att få hänvisa till motion T414. Jag tror att de flesta kan känna igen sig i det som där sägs och kan hålla med mig om detta. Jag begär inte det orimliga, vilket skulle vara att utskottets företrädare Jan Sandberg skulle säga okej och föreslå att kammaren skulle besluta i enlighet med motionärens önskan. Det vore orimligt. Jag har varit riksdagsledamot i 18 år, och något sådant har aldrig inträffat, så det lär det inte göra nu heller. Men snälla, fundera över detta och dra nytta av erfarenheten. Ofta har den firma som bedriver jakt på parkeringssyndare en annan firma som driver in pengarna och som i sin tur har samma adress som t.ex. den juridiska byrån, som redan har skrivit ut indrivningslappen. Jag tycker att det handlar om en maffiaverksamhet. Därmed, herr talman, lämnar jag talarstolen.
Herr talman! Jag är ledsen om jag gör Göthe Knutson besviken, men jag kommer inte att yrka bifall till motionen. Däremot yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationen. Det finns en ganska allmänt utbredd uppfattning om att det här parkeringssystemet är dyrt, krångligt och att det förekommer missbedömningar och felaktigheter, bl.a. hos vissa privata parkeringsbolag. I motionen krävs att man skall tillsätta en parlamentarisk utredning som skall behandla det som anförs i motionen. Utskottet har avstyrkt motionen. Jag kan berätta för herr Knutson att utskottet har tagit del av och funderat över innehållet i motionen. Jag har gjort det, och jag är övertygad om att alla i utskottet har gjort det. Jag har viss förståelse för de synpunkter som förs fram i motionen. Man kan då fråga sig varför utskottet avstyrker motionen. Det har pågått en utredning och det pågår ett beredningsarbete. Att detta har tagit litet tid beror på att man anser att det finns anledning att överväga bl.a. sådana frågeställningar som Göthe Knutson har tagit upp i sin motion. Kommunförbundet har i ett remissvar framfört -- kanske inte i samma ordalag -- liknande åsikter och uppfattningar som Göthe Knutson i vissa delar för fram i sin motion. Det pågår alltså ett beredningsarbete. Jag vill bara antyda att det finns varierande sätt att komma till rätta med problemet. Om jag talar för mig själv och mitt parti i de olika kommunerna, försöker vi att verka för att få ned de kommunala parkeringsavgifterna. Därmed tvingas även de privata parkeringsbolagen att sänka sina avgifter. Jag hoppas att både herr Knutson och jag, så småningom när det kommer ett förslag, kan vara ganska nöjda med detta förslag. Hur som helst kommer vi då ha möjlighet att ta nya initiativ om så krävs.

Herr talman! Göthe Knutson frågade om vi hade läst hans motion. Naturligtvis läser vi sådana viktiga motioner, speciellt om de väckts av Göthe Jag undrar dock om Göthe Knutson har läst vår motion. Den täcker även parkering på just tomtmark som kontrolleras av privata bolag. Motionen täcker också in parkering på kommunal mark. Vi vill alltså inte alls ha dessa skatteindrivande lapplisor, utan vi vill att hela systemet skall skötas av kvarterspoliser just på grund av att det har gått litet rättsröta, både i lapplisesystemet och när det gäller tomtmarksparkering som sköts av privata bolag. Därför förslår jag herr Knutson att ni tillstyrker vår reservation. Då kommer vi en bit på vägen.
Herr talman! Man säger ''herr'' till mig. Jag hoppas att jag som ledamot fortsättningsvis blir benämnd vid förnamn. Jag har naturligtvis läst den motion som Kenneth Attefors talade om och även andra motioner som behandlas i detta betänkande. Annars kan man hamna i förlägenhet. Jag har en delvis annan uppfattning. Vi måste faktiskt ha någon form av kommunal parkeringsövervakning, åtminstone så länge det inte finns tillräckligt många poliser. Det finns 16 700 polistjänster i vårt land. Därtill kommer ett antal administrativa befattningar inom Polisen. Såvitt jag förstår är detta inte tillräckligt -- i varje fall inte enligt den bedömning som jag har tagit del av -- för att man skall kunna ålägga Polisen uppgiften att övervaka också parkeringsplatserna. Vid gator och på s.k. gatumark är det naturligtvis polisen som sköter kontrollen. Det måste finnas utrymme för också andra sorters parkeringsplatser. Men de privata parkeringsbolagen skall inte ha den rätt att agera domstol som nu tillkommer dem. Anser ni i utskottet att det är schyst mot den enskilde medborgaren att inte kunna få tala ut om sin sak, när vederbörande har blivit ''fellappad'', om jag nu får komma med ytterligare citationstecken? Det får man alltså göra när det är kommunal parkeringsövervakning. Man går till Polisen eller kommunens parkeringskontor. Men det är nästintill omöjligt att komma i kontakt med det privata parkeringsbolaget, vars huvudkontor och telefonadress finns på andra orter. Som jag sade vill det till att man har ett sådant jobb att man kan använda telefonen på dagtid. Om inte, är man offer för något som jag anser vara fullkomlig rättsröta i en rättsstat.
Herr talman! Ledamoten Knutson hade synpunkter på tillgängligheten. Det är ingen felaktighet att säga att det under lång tid har framförts synpunker på tillgängligheten också vad gäller vissa kommunalanställda tjänstemän. Jag vill inte påstå att det här enbart är ett problem i den privata sektorn. Låt oss nu avvakta den beredning som pågår. Men under tiden kan vi kanske göra insatser, var och en på sitt område, genom våra partirepresentanter i de olika kommunerna när det gäller beloppsgränsen för dessa avgifter för att därigenom styra ned beloppen i de privata företagen. Herr talman! De som äger marken är väldigt ofta kommunalägda fastighetsbolag, köpcentrum där kommunen har ägarinflytande osv., så det finns alltså mycket att göra på detta område genom befintliga kanaler. Men vi är överens om att detta behöver ses över. Så sker också, och det kommer förhoppningsvis snart förslag i den riktning som jag och delvis herr Knutson eftersträvar.
Herr talman! Jag uppskattar naturligtvis partivännen Jan Sandbergs förståelse och allmänt välvilliga hållning i frågan. Som jag redan inledningsvis sade är jag klar över att min motion inte kommer att bifallas. Den är dock hänvisad till Åklagarutredningen. Eftersom jag är ledamot i justitieutskottet har jag faktiskt läst de båda delbetänkanden som har presenterats. Jag hoppas att man vid beredning i departementen -- det blir väl minst två -- ser allvarligt på den här frågan. Jag noterar att ingen har gjort några invändningar mot min beskrivning av det rättsliga underläge som den vanlige medborgaren hamnar i, såvida han/hon inte är exempelvis advokat eller jurist av annat slag och därför vet hur en sådan här fråga skall hanteras. Det är alldeles för många människor i Sverige som bokstavligen stressas av regler och rättsordningar kring parkeringsverksamheten. Jag upprepar än en gång, även om det kanske är onödigt, att jag förvisso företräder fri företagsamhet och anser att kommersiella krafter äro goda. Men undantag finns. På det här området är det sorgligt och bedrövligt. En förändring behövs. Jag kommer naturligtvis -- detta är inget hot utan ett konstaterande -- att fortsätta att fästa riksdagens och departementschefernas uppmärksamhet på denna dåliga sida av det svenska samhället.

Herr talman! Under en lång följd av år har inga större järnvägsinvesteringar gjorts i det här landet. På det sättet har det kanske egentligen inte funnits behov av lagstiftningar som har krävt snabba beslut och ställningstaganden om hur och när järnvägsinvesteringar skall komma i gång. Men efter 1988 års trafikpolitiska beslut har järnvägsinvesteringarna allteftersom nått sådana nivåer att man kan se att lagstiftningen i landet inte riktigt överensstämmer med de beslut som bl.a. riksdagen fattar. Det har bl.a. visat sig att stora investeringar längs Västkustbanan exempelvis har blivit kraftigt försenade på grund av att Banverket inte fått åtkomst till den mark som behövs för att göra de investeringar som riksdagen och därmed samhället redan har beslutat om. Detta beror på att det inte finns en lagstiftning som gör att det snabbt går att komma i gång med dessa investeringar. På vägområdet finns det en lagstiftning, en s.k. väglag, som ger t.ex. Vägverket möjlighet att snabbare komma i gång med arbetet med vägar och nya vägdragningar. Nu efterlyser vi socialdemokrater i en motion till riksdagen en liknande lagstiftning. Vi gör det mycket utifrån det faktum att många ledamöter av bl.a. den här kammaren år efter år nästintill har jagat f.d. socialdemokratiska kommunikationsministrar med krav på ett införande av en s.k. banlag. Detta har gjorts både från socialdemokratiskt och från borgerligt håll. Nuvarande kommunikationsminister har i en proposition föreslagit att han skall återkomma till riksdagen med ett förslag om banlag. Detta tyckte vi socialdemokrater lät positivt. Det är positivt att kommunikationsministern i interpellationssvar etc. här i kammaren också har hävdat att det finns behov av en lagstiftning som snabbar upp möjligheten att komma i gång med de järnvägsinvesteringar som vi här nästan gemensamt, så att säga, har antagit. Vad är det då som händer när denna motion behandlas i trafikutskottet? Jo, trafikutskottets majoritet instämmer i stort sett i nödvändigheten av en lagstiftning. Men när man kommer till ordet banlag och de tankar som hela tiden har funnits i diskussionerna, både från kommunikationsministerns sida och från ett stort antal ledamöter i trafikutskottet, säger man att det inte längre är aktuellt med en banlag. Nu är det andra lagstiftningar som behövs. Detta betyder, herr talman, att den borgerliga gruppen i trafikutskottet har lagt fram ett förslag inför riksdagen som innebär att förslaget om en banlag har grävts ned. Det betyder i förlängningen att man inte kommer till skott med de nödvändiga investeringar på bl.a. Västkustbanan och andra tänkta nya bansträckningar i stora delar av vårt land. Slutligen, herr talman, vill jag ställa några frågor till ledamöterna i trafikutskottet, bl.a. till Kenneth För ungefär ett år sedan sade vi i trafikutskottet i ett yttrande till Finansdepartementet att det var nödvändigt att införa en banlag. Detta ställde Kenneth Attefors upp på då. Men som i så många andra frågor har naturligtvis Kenneth Attefors nu svängt och tycker att en banlag inte längre är nödvändig. Min fråga till Kenneth Attefors är: Vad är det som har föranlett denna snabba svängning? Samma fråga måste också ställas till Centerns representanter i utskottet: Vad är det som har gjort att ni, som alltid har förespråkat en snabb utbyggnad av järnvägen, nu är beredda att gräva ned tanken på en banlag? Avslutningsvis, herr talman, yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Detta var en rätt intressant information att ni jagat kommunikationsministern år efter år, och jag antar att Jarl Lander även menar den socialdemokratiska kommunikationsministern. Jag har nu så många gånger hört att det var mycket som förbereddes och skulle genomföras under den socialdemokratiska regeringstiden. Men när det nu kommit en borgerlig regering genomförs ingenting. Jag förstår inte varför det har blivit sådana låsningar mellan dessa två tidepoker. Det förstår jag inte. Sedan skall jag villigt erkänna, Jarl Lander, att vi i Ny demokrati har varit för en banlag, och det är vi fortfarande. Den information som jag har fått på senare tid under handläggningen av ärendet i utskottet är att t.o.m. väglagen kunde komma i fara om vi skulle forcera fram den nya banlagen. Det är endast därför som jag inte ville ställa mig bakom Jag tycker egentligen att det vore bra att ha en banlag. Men jag såg faran att väglagen skulle försvinna bland EU-direktiv och allt annat. Därför har vi nu avgett ett särskilt yttrande till betänkandet. Jag klargör där att jag kommer att kräva det i budgetpropositionen när den läggs fram i januari att det finns med någon typ av förslag om hur en sådan här lag skall genomföras. Jag tycker att vi skall ge regeringen en tidsrespit så att inte också väglagen riskeras. Den är i dag mycket bra. Detta är alltså anledningen. Om nu regeringen inte har fått en tillräcklig signal tycker jag att Jarl Lander och jag skall komma tillbaka i januari, februari och se till att vi får igenom den typ av banlag som Jarl Lander förespråkar.
Fru talman! Kenneth Attefors säger att om det nu är så att ledamöter har jagat f.d. socialdemokratiska kommunikationsministrar som undrar varför vi inte genomförde detta. Det var tyvärr så, Kenneth Attefors, att det kom ett val emellan. Nu gäller det att försöka att få den borgerliga kommunikationsministern och den borgerliga regeringen att genomföra detta. Denna fråga har alltsedan 1989 beretts på Kommunikationsdepartementet. Vi socialdemokratiska ledamöter liksom många andra ledamöter från andra partigrupperingar i utskottet har ansett att lagen är nödvändig. Vi behöver likställighet mellan vägbyggande och järnvägsbyggande. Vi nu befinner oss i en akut situation när det gäller sysselsättningstillfällen i detta land. Vi har från denna kammare satsat stora pengar för att Banverket skulle komma igång med dessa investeringar. Det finns en lagstiftning som förhindrar en sådan satsning. Vi socialdemokrater anser det därför vara vår plikt att försöka att få till stånd en ny lagstiftning så att samma förutsättningar gäller för både vägbyggen och järnvägsbyggen. Det är därför som vi har motionerat om en banlag. Det är också därför som jag yrkar bifall till den reservation som är fogad till betänkandet.
Fru talman! Jag sade i mitt förra inlägg att jag tycker att det vore bra om vi får fram den här typen av banlag. Men jag kan ju inte annat än tro på de föredragande tjänstemännen på Kommunikationsdepartementet när de säger att väglagen är i fara om ett förslag forceras fram. Jag har att ta ställning till två versioner. Antingen talar de sanning för mig: jag tycker att det låter bra, och jag ger regeringen chansen att komma tillbaka i budgetpropositionen i januari. Eller också ljuger de för mig. Men jag tror inte att de ljuger. Jag har kontaktat ett antal personer i frågan. Om nu regeringen inte kommer med något förslag i budgetpropositionen skall vi ta upp frågan på nytt. Jag håller med om att det måste finnas ett sätt att bygga järnvägar snabbare.

Fru talman! Satsningen på upprustning av landets infrastruktur är sannolikt en av de viktigaste frågorna. Den har fått ett mycket stort politiskt utrymme här i kammaren. Jag tror också att den har mötts av ett minst lika stort intresse från allmänhetens sida. En ökning av de ekonomiska insatserna på detta område är nödvändig, vilket vi hört här tidigare i dag. Inte minst med tanke på den låga investeringstakt som gällde under Socialdemokraternas regeringstid är alldeles uppenbart att vi måste skynda i dessa frågor. Eftersläpningen på både underhålls som på nyinvesteringssidan har lämnat kvar ett behov som snabbt behöver fyllas. Det avståndshandikapp i förhållande till EU-området som vår geografiska belägenhet innebär måste vi med alla de möjligheter som står till buds försöka att korta. Samtidigt innebär denna satsning en möjlighet att skapa nya arbetstillfällen i en arbetslöshetsituation som är bland de mest besvärande som vi har haft under modern tid. Alla ansträngningar att förbättra denna situation är en av de viktigaste politiska frågeställningar vi kan ägna oss åt. Mot den bakgrunden är det av yttersta vikt att de av riksdagen beviljade medlen till detta infrastrukturområde så snabbt som möjligt kan slussas ut till de aktuella objekten. Riksdagen har också mycket tydligt uttalat angelägenheten av, att av de ca 100 miljarder i investeringar som innefattas i tioårsplanen, skall huvuddelen komma till användning i den inledande delen av perioden. Eftersom planeringen av nya investeringar legat lågt, vilket jag tidigare påpekade, fanns eller finns för närvarande heller ingen planreserv att tillgå för de investeringar som är aktuella. Detta innebär att såväl Vägverk som Banverk har svårigheter med den fysiska markanskaffningen, och därav kan fördröjningar uppstå. Dessa förseningar i genomförandet betraktar vi alla som olyckliga, och vi är angelägna att undanröja de hinder som finns. Under den allmänna motionstiden har ett antal motioner väckts som tar sikte på möjligheten att vad gäller framför allt baninvesteringar underlätta handläggningen i markanskaffningsfrågorna. I bl.a. Jarl Lander här tidigare har påpekat. Förebilden för denna nya lag skulle vara den väglag som tidigare åberopats i debatten. Jag vill till Jarl Lander och andra säga att regeringen i den senaste budgetpropositionen redan har tagit upp denna fråga och avser att återkomma till riksdagen, vilket tydligt påpekas. Utskottet har mot den bakgrunden bedömt att det för närvarande inte krävs något utskottets initiativ i detta avseende. Dock vill utskottet betona behovet av ett nytt och tidsanpassat regelverk. Det skall medge att berörda myndigheter och verk på ett enklare och smidigare sätt kan klara anskaffning av mark. Utskottet vill framhålla att enskildas som andra markägares rättssäkerhet måste vara vägledande i arbetet med lagstiftningen. Utskottet vill också understryka miljöaspekterna, vilket också nämns i budgetpropositionen. De skall också beaktas noga i planläggningsskedet. Detta är viktigt inte minst ur ett EES och EU-perspektiv. Just i dessa dokument är äganderättsfrågorna och miljökonskvensbeskrivningar tillmätta en stor betydelse. Fru talman! Utskottet vill med detta betänkande instämma i regeringens bedömning av behovet av ett regelverk som möjliggör en kortare handläggningstid vid markanskaffning till berörda banobjekt. För att få samstämmighet i besluten om att framtida investeringar skall komma till snabbt utförande hemställer utskottet att arbetet med dessa frågor ges hög prioritet i regeringskansliet. Fru talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på sreservationen.
Fru talman! Jag är fullt medveten om att det tidigare skett mycket små investeringar på järnvägsområdet, Lars Björkman. Men som jag sade i mitt inledningsanförande är detta någonting som har förändrats allteftersom behoven i samhället har förändrats. Efter 1988 års trafikpolitiska beslut, som vi socialdemokrater lade grunden till, har investeringarna ökat. När nu investeringsnivån har ökat visar det sig att Banverket inte har de rättsliga resurser som behövs för att lika snabbt som Vägverket komma i gång med sina investeringar. Även om vi från denna kammare har anslagit stora summor till Banverket för nyinvesteringar, har vi gjort en ännu större satsning på Vägverkets investeringar. Det finns i dag många fler mil väg i detta land än järnväg. Jag måste ändå få fråga Lars Björkman: Vad är det som är så fel med väglagen? Han säger att den inte tar hänsyn till alla de aspekter som han förut räknade upp -- miljö och markägarintressen, osv. Det skall ske en noggrann prövning. Människor skall inte behöva släppa till marken utan ersättning. Detta skall prövas på rätt sätt. Men vi bygger mycket mer väg än järnväg i detta land. Vi har bara en ''väglag'' att luta oss på. Varför kan vi inte ha samma slags lagstiftning för byggande av järnväg? Varför måste vi gräva ner tanken på att införa en banlag för järnvägsinvesteringar, vid sidan av planoch bygglagen? Fru talman! Jag vill avslutningsvis nämna vad regeringens egen utredningsman landshövding Ingemar Eliasson har sagt i sin utredning angånde hur man skall anpassa infrastrukturprojekten till stabiliseringspolitik. Han säger: En viktig sak i detta är att snabbt införa en banlag. Detta sade han så sent som den 3 november i år, dvs. veckan innan utskottet justerade det betänkande vi nu behandlar. Jag misstänker att om utskottets ledamöter hade tagit del av utredningen innan vi justerade betänkandet, hade säkert utskottsmajoriteten haft en annan skrivning i betänkandet. Då hade vi haft förutsättningar att få samma lagstiftning för vägbyggnationer som för järnvägsbyggnationer.
Fru talman! Jarl Lander slår in vidöppna dörrar. Jag har redan citerat vad som står i regeringens budgetproposition bil. 7 s. 38. Där framgår mycket klart det som jag, och även andra, tidigare har sagt, nämligen att regeringen tittar på möjligheten att ta fram ett regelverk som innebär att man ökar smidigheten i hanteringen av dessa frågor. På samma sätt som när det gäller frågan Kenneth Attefors ställde tidigare, kan man ju fundera över att angelägenheten nu har blivit så oändligt mycket större än vad den var tidigare. Socialdemokraterna brukar ju då och då framhäva under vilken lång regeringstid de har skött det här landet. Det är förvånansvärt att de har lämnat så här stora och viktiga frågor utan att förutse vad som skulle hända. De hade kanske inte visioner nog att tro att järnvägsbyggen kunde bli aktuella med mindre än att det blev ett regeringsskifte. Jag kan inte dra någon annan slutsats. Jag tror inte att vi egentligen skall strida om något som vi är överens om. Vi är överens om att det finns anledning att skapa ett regelverk. Jag måste väl ändå tro att Jarl Lander vill instämma i mitt understrykande av att det är angeläget att vi tryggar rättssäkerheten i den nya lagstiftningen. Kanske kan jag tolka in en underton av att det är mindre noga med rättssäkerheten än att det hastar framåt. Vi vet ju att Banverket har möjligheter att hantera de här frågorna. Det har redan klarat stora delar. Visserligen finns ett och annat problem kvar. Med en större fantasi och med tillgänglighet till de markreserver som finns i statlig ägo kan man genom t.ex. markbyten komma över de områden som är aktuella att exploatera. Fru talman! När vi kräver lagstiftning är det viktigt att vi ser över de grundläggande förutsättningarna ur rättssäkerhetssynpunkt. Det är ett av de viktigaste inslagen för mig och mitt parti och måste vara vägledande för genomförandet av arbetet i den takt som är möjlig.
Fru talman! Lars Björkman vill hävda att vi försöker slå in öppna dörrar. Det finns inga dörrar att slå in på det sättet, Lars Björkman. Vi försöker att gräva upp de tankar om en banlag som ni nu vill gräva ner i en plan och bygglag. Som jag sade förut har det pågått ett arbete i Kommunikationsdepartementet sedan 1989 för att komma till rätta med skrivningarna om banlagen. Det är därför som vi envetet försöker att genomföra detta. Ur rättssäkerhetssynpunkt ser vi ingen skillnad mellan att bygga järnväg och att bygga väg. Vi förstår inte varför den borgerliga grupperingen säger att det är mycket farligare att bygga järnväg och att vi måste ha en helt annan rättssäkerhet där. Lars Björkman! Jämför hur många mil väg vi bygger i förhållande till hur många mil järnväg vi bygger! Lars Björkman säger att vi nu har blivit angelägna att försöka skapa banlagen. Det är ju nu som vi har beslutat om de stora järnvägsinvesteringarna, Lars Björkman. Det är nu vi måste ha förutsättningar i samhället för att kunna bygga dessa järnvägar, på samma sätt som vi har förutsättningar för att bygga väg. Detta är ett förslag enkom för att få likvärdig lagstiftning för vägbyggnationer och järnvägsbyggnationer. Jag kan inte förstå vilka finnas rättssäkerhetsaspekter som man har på det förslag som vi har lagt fram. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen.
Fru talman! Jarl Lander säger sig vara angelägen att gräva upp det som han anser att vi håller på att gräva ner. Jag måste nog ändå vidhålla att det är en ganska grov feltolkning av vad som står i utskottets betänkande. Där framhålls mycket tydligt att det är angeläget att detta arbete påskyndas, inte minst med anledning av att vi anser att så stora investeringar är nödvändiga. Där menar jag att vi har en samsyn. Det må väl ändå vara förlåtet, Jarl Lander, om jag gör tolkningen att det ligger vissa svårigheter i att ta fram en sådan här lagstiftning. Enligt den beskrivning som har givits i den här frågan har ni uppenbarligen utövat ett tryck för detta men har ändå inte lyckats klara av det. De stötestenar som jag har pekat på har måhända gjort att det har tagit en viss tid. Jag har pekat på miljökonsekvensbeskrivningar. De är faktiskt en nödvändighet. Vi kan tycka om dem eller inte, men det är nödvändigt att vi har utförliga miljökonsekvensbeskrivningar i dessa planeringsomgångar för att vi över huvud taget skall få planläggningen godkänd. Vi närmar oss nu EES, och vi kommer in i ett ökat europeiskt samarbete. Det kräver att vi har en utvecklad lagstiftning på det här området som garanterar att vi tar de hänsyn som författningen kräver. Det finns definitivt ingen ansträngning från vår sida i någon annan riktning än att se till att vi får användning för de pengar som vi med gemensamma krafter har anslagit. De bör utnyttjas så snabbt som möjligt. Men det innebär inte att avsaknaden av banlag förhindrar användningen. Med fantasi och smidighet kan vi klara oss fram till den tidpunkt när regeringskansliet på rättssäkra grunder har skapat ett dokument som vi kan hantera dessa frågor efter. Jag yrkar alltså bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag skall mycket kortfattat ta upp ett missförhållande inom försäkringsverksamheten. Det gäller den könsdiskriminering som innebär att kvinnor diskrimineras i förhållande till män när det gäller pensionsförsäkringar. Gudrun Schyman m.fl. har tagit upp detta i en motion från allmänna motionstiden. Där begär vi att regeringen skall komma med förslag som leder till att könsdiskrimineringen upphör. Det är också vad jag för fram i meningsyttringen till det här betänkandet. Jag vill yrka bifall till den meningsyttringen. I betänkandet anför utskottsmajoriteten att Försäkringsutredningen är oförhindrad att ta upp dessa frågor i ett större och mer allmänt sammanhang. I klartext säger man att Försäkringsutredningen kan, om den så vill, undersöka om det är lagligt att upphöra med könsdiskrimineringen. Vi tycker att det är en otillständig ordning. Det naturliga och självklara är givetvis att könsdiskriminering skall vara olaglig. Vi vill ha ett tilläggsdirektiv till Försäkringsutredningen som ålägger utredningen att skyndsamt lägga fram ett förslag som gör att diskrimineringen upphör.

Fru talman! Precis som Hans Gustafsson inledde med att säga, har vi i näringsutskottet i stor enighet behandlat regeringens proposition om de förändringar när det gäller försäkringsområdet som fram till nu föranleds av EES-avtalet. Jag vill i sammanhanget passa på att hälsa Hans Gustafsson välkommen till en debatt med ledamöterna i näringsutskottet. Glädjande nog är EES-avtalet nu i hamn. Det kommer att träda i kraft den 1 januari 1994. Det kan vi alla glädjas åt. I betänkandet behandlas också ett antal motioner, varav några föranlett oenighet. Under många år har försäkringslagstiftningen utretts. Nu finns det ett utarbetat förslag till ny försäkringsavtalslag hos justitiedepartementet. Utskottet förväntar sig att en proposition i ärendet kommer snarast. Bl.a ser vi fram emot en lösning på den frågeställning som föranlett en reservation från Socialdemokraterna. Vänstern stöder också denna reservation i en meningsyttring. Vi möter här en gammal bekant. Alltsedan 1982, då de första kollektiva sakförsäkringarna tecknades mellan Svenska elektrikerförbundet och Folksam, har de kollektiva sakförsäkringarna ifrågasatts och debatterats. Från början var det obligatorisk anslutning till kollektivt tecknade hemförsäkringar som gällde. När debatten om det orimliga i att kollektivt påtvinga människor försäkringar blev för besvärande, övergick man i stället till metoden med kollektiva sakförsäkringar med reservationsrätt. I praktiken fungerar det så att fackliga organisationer tecknar hemförsäkringar kollektivt för sina medlemmar och ensidigt gynnar ett speciellt försäkringsbolag. Bara den som aktivt säger ifrån att han eller hon inte vill vara med i det kollektivistiska systemet slipper. På detta område tillämpas en form av negativ föreningsrätt, som är synnerligen svår att försvara. Att bindas till en försäkring genom passivitet strider mot allmänna rättsgrundsatser på avtalsområdet. Det är naturligtvis praktiskt för försäkringsbolaget i fråga att få hundratusentals nya försäkringstagare utan besvärande konkurrens från andra försäkringsbolag. Samtidigt är fri konkurrens mellan försäkringsgivare och fritt val för försäkringstagare förutsättningar för en sund marknadsutveckling på försäkringsområdet. Det behövs en lagstiftning som skyddar den enskilde fackmedlemmen från kollektiva beslut som han eller hon först i efterhand får en möjlighet att protestera mot, med allt det besvär som det medför. Ny demokrati har avgett några reservationer till detta betänkande, bl.a. en som handlar om fullgörandegarantier. Jag kan bara konstatera att det finns möjlighet till garantier. Den kapacitet som skapats för detta ändamål är inte utnyttjad. Enligt Finansinspektionen råder det ingen brist på försäkringar på detta område. Den fråga som Rolf L Nilson aktualiserat är också en gammal bekant.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

Fru talman! Sanningen är ju den att det inte är så att Folksam har varit speciellt konkurrenskraftigt. Det har inte tillåtits någon konkurrens. Det är därför denna debatt har pågått sedan 1982. Det kan inte vara rimligt att fackliga organisationer avstår från att göra upphandling och kollektivt ansluter medlemmar till en försäkring, och att medlemmarna i fråga inte ens tillfrågas om de vill vara med. Enskilda medlemmar i en facklig organisation måste själva avgöra om de önskar teckna en hemförsäkring, och i så fall i vilket försäkringsbolag. Jag tycker att det är närmast genant att Socialdemokraterna år efter år, än i denna dag, i november 1993, försvarar denna sjuka sak.

Fru talman! Nu slåss Hans Gustafsson för en sjuk sak. Det är här fråga om två problemställningar. Först och främst handlar det om den individuella medlemmens rätt att ta ställning till om han eller hon vill ha en hemförsäkring, och i så fall i vilket bolag. Självfallet skall dessa försäkringar vara knutna till krav på individuell ansökan. Det är det ena. Det andra är konkurrenssituationen. 1986 fattades ett beslut att NO och Finansinspektionen skall kontrollera upphandlingsförfarandet. När NO försökte kontrollera detta visade det sig att de fackliga organisationerna blockerade NO:s möjligheter genom att undanhålla uppgifter. Den kontroll som Hans Gustafsson nu refererar till fungerade inte. Självfallet skall man värna om den fria konkurrensen så att upphandling sker, på samma sätt som kommuner och landsting gör en upphandling vid sina inköp. Kontrollen skall kunna fungera. Det är oerhört väsentligt att denna fråga löses. Detta strider mot en sund rättsuppfattning på försäkringsavtalsområdet.

Fru talman! Margareta Viklund har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig om genetisk krigföring. Utgångspunkten i interpellationen är att gentekniken i dag ger möjligheter att tillverka biologiska vapen av helt nya slag. Det är förvisso sant att den snabbt växande kunskapen inom biotekniken i allmänhet och gentekniken i synnerhet innebär oönskade möjligheter att utveckla nya typer av biologiska stridsmedel, som kan vara av en helt annan karaktär än de sjukdomsalstrande mikroorganismer som tidigare låg inom vår föreställningsvärld. Forskningen om människans gener, kanske mest uppmärksammad genom det stora internationella Organization), varigenom hela det mänskliga arvsanslaget i detalj kartläggs, leder nu till att ytterligare möjligheter till missbruk kan skönjas i framtiden. Kunskap om de mänskliga arvsanslagen skulle kunna användas för utveckling av stridsmedel, som selektivt riktades mot grupper med olika genetiska egenskaper. Den snabba vetenskapliga utvecklingen inom det biotekniska området och möjligheten att med genteknikens hjälp tillverka nya agens för B krigföring har uppmärksammats inom FN:s nedrustningsarbete. Vid de senaste granskningskonferenserna av den s.k. B vapenkonventionen från år 1972 har många länder verkat för att stära konventionen. Så har förtroendeskapande åtgärder utvecklats där konventionsstaterna på frivillig basis årligen redovisar aktiviteter i syfte att öka öppenheten i fråga om bioteknikens användning och undvika misstolkningar mellan stater. bestämdes dessutom att en expertgrupp skulle utvärdera möjligheter till att kontrollera eller verifiera B-vapenkonventionens efterlevnad. Detta arbete har just avslutats. Expertgruppen konstaterar att det i dag finns tekniska möjligheter att kontrollera efterlevnaden av konventionens regler. Därigenom kan förtroendet för konventionen stärkas, eftersom en verifikationsmöjlighet skulle bidra till att stater lever upp till sina skyldigheter enligt konventionen. Sverige har genom Utrikesdepartementet och Försvarets forskningsanstalt varit mycket aktivt i denna process. Sverige har således innehaft ordförandeposter för olika tekniska delar av arbetet i Genève och har vid två tillfällen anordnat internationella arbetsmöten i syfte att mellan tekniska experter diskutera möjligheter och problem med verifikation av B Utvecklingen av möjligheterna att ta fram genetiskt selektiva vapen följs noga av Försvarets forskningsanstalt i samverkan med universitetsforskare. Det finns mot denna bakgrund all anledning att fortsätta vårt hittills starka engagemang och aktiva arbete i denna fråga. Fru talman, det är lätt att tydligt svara ja på alla tre delfrågorna i interpellationen: 1. Är försvarsministern beredd att verka för att Sverige även fortsättningsvis agerar kraftfullt på det internationella planet för att gällande regler om förbud mot biologisk krigföring respekteras? Mitt svar är ja. 2. Är försvarsministern beredd att verka för att genteknologins framsteg inte används för utvecklande av nya biologiska vapen? Mitt svar är ja. 3. Är försvarsministern beredd att verka för införandet av ett effektivt kontrollsystem för att övervaka utvecklingen inom genteknologins område vad gäller vapen? Mitt svar är ja. Jag anser att den försvarsforskning som vi i dag har om biologiska stridsmedel -- direkt under regeringen och med full insyn -- är just vad vi behöver för att kunna följa utvecklingen från hotbildssynpunkt, bedöma skyddsbehov samt agera kraftfullt både nationellt och internationellt för att minska riskerna för missbruk av det i så många andra avseenden viktiga framtidsområde som biotekniken och gentekniken utgör.
Fru talman! Jag får tacka för svaret, som jag tycker är mycket positivt. Försvarsministern har ju svarat ja på alla de frågor som jag ställt. Men jag har ytterligare en fråga som jag redan inledningsvis vill ställa: Är försvarsministern beredd att medverka till att de delar av den genetiska koden som skiljer olika folkslag från varandra hemligstämplas? Fru talman! Jag är väl medveten om att jag har gett mig in på ett område som är både svårhanterligt och svårbegripligt. Men jag anser att detta område är så viktigt ur perspektivet mänskliga rättigheter att det måste lyftas fram i ljuset. Och var skulle det i så fall ske om inte i ett demokratiskt land där vi har möjligheter att både tala och påverka? Det som har med människors tillblivelse och framtida förutsättningar att göra är mycket lockande områden för forskning och spekulationer på många olika sätt. Jag vill påstå att all forskning inte är god och inte har mänsklighetens bästa som utgångspunkt. Jag vill också påpeka att jag inte direkt är negativ till genforskningen som sådan om den står i mänsklighetens tjänst. Men det är forskningens svarta baksida, om jag kan uttrycka mig så, som oroar. Genteknik är den del inom biotekniken där man direkt arbetar med arvsanlagen. Genteknik innebär att man med tekniska metoder, ofta med hjälp av biologiska värdar, mellanhänder, flyttar arvsanlag från en organism till en annan. Det är också möjligt att flytta genetiskt material från en art till en annan. Gentekniken har gjort det möjligt att utveckla nya, effektiva skyddssystem. Som exempel kan nämnas vacciner och annan profylax samt metoder för tidig diagnostik. Samtidigt som gentekniken har fört mycket gott med sig finns det tyvärr också en mörkare sida i den här verksamheten. De toxiner som i dag kan produceras med genteknik överträffar nervgasernas giftighet, påpekar bl.a. FOA i en artikel i Ny Teknik 1991:18. Man kan också framställa skräddarsydda vapen som det är nästan omöjligt att diagnostisera för fienden. Genom att komponera ihop anlag från olika organismer omintetgör man nästan alla chanser för upptäckt, även med de mest avancerade gentekniska metoder. Den ökade kunskapen om den mänskliga arvsmassan kan också få militära tillämpningar genom att man vet hur man skall slå ut vissa mänskliga egenskaper. Fru talman! Den senaste forskningen har gjort det möjligt att ''målstyra'' toxiner till olika organ eller strukturer i människokroppen. Enligt Hans Wigzell, professor i immunologi, skullle det också vara möjligt att utveckla biologiska stridsmedel som utnyttjar genetiska skillnader mellan olika folkslag. Den etniska rensningen skulle på så sätt kunna bli total. Detta anser jag är mycket allvarligt, och det är också, tyvärr, relativt okänt för många -- dvs. för oss vanliga människor. vapen och toxinvapen förbjuder forskning, utveckling och lagring av biologiska vapen. Men den konventionen är inte ett tillräckligt skydd. Den tillåter t.ex. skyddsforskning kring biologiska vapen. Sådan forskning ger kunskap dels om hur befolkningen kan skyddas mot biologiska vapen, dels om hur nya biologiska vapen kan framställas. Problemet är att det är mycket svårt att avgöra vad som i verkligheten kan klassas som offensiv försvarsforskning eller defensiv skyddsforskning. Den mycket snabba utvecklingen beträffande biologiska stridsmedel och de toxiner som i dag kan produceras med genteknik är oroande. Under 1980-talet ökade kopplingen mellan biotekniken, militärforskningen och den militära tillämpningen markant. Från åren 1981--1986 ökade Pentagon t.ex. medlen för sitt program för ren biologisk försvarsforskning från 15,1 till 90 miljoner dollar årligen. Fru talman! Jag berör områden som jag anser måste uppmärksammas mer och bevakas. Det vore djupt olyckligt om den ökade kunskapen om arvsmassan fick militära tillämpningar. Utnyttjande av genetisk kunskap för att utveckla vapen, anser jag, borde helt förbjudas. Ytterligare ett problem är att ett verkligt effektivt kontrollsystem saknas. Från svenskt håll har B och toxinvapenkonventionen från år 1972 länge kritiserats för sin brist på kontroll och verifikationsprocedurer, även om det enligt försvarsministerns svar i dag finns tekniska möjligheter att kontrollera efterlevnaden av konventionens regler. Men många länder, framför allt u-länder, är mycket tveksamma till långtgående verifikationsmetoder, då ju dessa kan användas som en förevändning för att få otillbörlig insyn i ländernas biotekniska industri eller användas för att få tillgång till unikt genetiskt material. Som exempel kan också nämnas att Irak ännu inte har godtagit planerad eller pågående övervakning för att förhindra att förbjudna kemiska och biologiska stridsmedel återanskaffas. Det här är mycket svåra politiska frågor, tycker jag, som måste lösas. Det handlar ju om vår världs överlevnad. Det är bra att Sverige är kraftigt engagerat i de här frågorna. Men jag tycker att de också mera måste föras fram i ljuset.
Fru talman! Som framgår av mitt interpellationssvar till Margareta Viklund ser vi från Försvarsdepartementets och försvarets sida mycket allvarligt på den här utvecklingen. Vi följer den noga. Jag har själv vid ett antal tillfällen blivit informerad om utvecklingen på området, inte minst genom FOA. Jag vill nog påstå att vi har en så god bild av vad som nu håller på att ske som ett litet land rimligen kan ha. Som också framgår av mitt interpellationssvar är det Sveriges inställning att vi skall skapa goda verifikationsprocesser -- eller, på vanlig svenska, kontroll över vad som håller på att ske. Vi skall se till att redan ingångna konventioner på det här området verkligen respekteras. Vi skall också vara beredda att införa nya kontrollåtgärder om det skulle visa sig vara nödvändigt med tanke på den snabba utvecklingen på området.

Det är emellertid viktigt att slå fast att genforskningen också innebär stora möjligheter för mänskligheten. Vi kan därför inte införa någon form av generellt förbud på det här området. Detta är en besvärlig avvägningsfråga. Jag som försvarsminister är knappast lämpad att svara på frågan om var gränserna går för vilken genforskning som skall tillåtas och hur den skall bedrivas. Där försiggår ju en mycket intensiv debatt sedan ett antal år tillbaka. Margareta Viklund ställde ytterligare en fråga utöver de tre som fanns med i interpellationen. Det gäller då möjligheterna till sekretess på det här området. Jag vill gärna säga att jag tycker att det här är en svår fråga. Det är inte möjligt för mig som inte är tekniker eller forskare att säga vad som rimligtvis bör hemligstämplas och var det kan finnas anledning att i själva verket ha så stor öppenhet som möjligt. Det är en fråga som vi skall följa. Det går inte att här i riksdagens talarstol gå in på vad som är möjligt och önskvärt att hemligstämpla eller inte.
Fru talman! Jag håller helt med försvarsministern om att det här är mycket svåra frågor, vilket jag också påpekade i mitt anförande. Men det är också väldigt viktigt att de förs fram i ljuset, så att vi vanliga människor får reda på vad som pågår på forskningsområdet. Eftersom det är så svårt att veta var gränserna går för den positiva och den negativa användningen, om jag får uttrycka mig så, är det väldigt viktigt här att man samarbetar över gränserna -- både över forskar och användargränserna och över landgränserna -- på det här området. Det gäller att bestämma sig för att hit får vi gå, men inte längre. Det måste också finnas gränser för den här forskningen och framför allt för tillämpningen av den. Det är oerhört viktigt att regler fastställs. Min sista fråga har inte diskuterats så mycket. Jag frågade alltså om försvarsministern är beredd att medverka till att den genetiska kod som skiljer olika folkslag från varandra hemligstämplas. Eftersom den frågan inte har diskuterats så väldigt noga undrar jag om det finns några planer på att sätta i gång en sådan diskussion som överbryggar olika fakulteter, olika kunskaper och olika aktiviteter.
Fru talman! När det gäller ett eventuellt hemligstämplande av den genetiska koden pågår en diskussion. Jag kan knappast här i riksdagens talarstol, i synnerhet som frågan inte fanns med i Margareta Viklunds interpellation, gå in på detta nu. Det är en fråga som får beredas i sedvanlig ordning. Man får väga för och nackdelar med sekretess på detta område. Ibland finns det också stora fördelar med en öppenhet på det här området. Men alldeles självklart skall vi se över den debatten och se vad som kan vara mest rimligt. Margareta Viklund tar upp frågan om ett internationellt samarbete på området. Då vill jag säga att Sverige har ett gott rykte i dessa sammanhang. Vi har varit pådrivande. Vi har varit väldigt engagerade. Jag tror att Sverige har spelat en stor roll, och kommer även i fortsättningen att göra det, för att få rimliga etiska regler på detta område. Ärligt talat tror jag inte att det är detta som är den stora problematiken. Det finns en lång rad områden där det finns utomordentligt bra internationella konventioner. Jag tänker då på de kemiska vapnen, på icke-spridningen av kärnvapen m.m. Problemet är ju att det finns länder som antingen icke skriver på de här avtalen eller också, även om de har skrivit på avtalen, helt enkelt inte följer dem.
Fru talman! Jag håller helt med om det sistnämnda. Ja, jag håller nog med om det mesta som försvarsministern här har framfört. Det är väldigt bra att Sverige har varit pådrivande när det gäller olika medmänskliga frågor och när det gäller olika frågor i FN-sammanhang osv. Det är oerhört viktigt och angeläget att vi fortsätter att vara denna pådrivande kraft, för det behövs som världen i dag ser ut. Vår värld är ju full av förskräckliga vapen som jag tror skulle kunna ta död på oss alla och göra vår värld helt obeboelig. Även om t.ex. kärnkraftverket i Tjernobyl inte är vad vi menar med ett vapen så åstadkom ändå det här, för fredliga ändamål använda, kärnkraftverket ohygglig skada vid den olycka som skedde. Det tycker jag är ett exempel på vad en för fredliga ändamål använd teknisk utveckling oavsiktligt kan åstadkomma. Den avsiktliga verkan av kärnkraften har vi ju kunnat se, bl.a. när det gäller bomberna över Hiroshima. Genetiken kan också stå till mänsklighetens tjänst. Men den kan även vara ett ohyggligt vapen med teknikens hjälp i ondskans och förintelsens tjänst. Den stora politiska framgången med att få till stånd ett avtal om förbud mot kärnvapen, försvarsministern var inne på den frågan, är egentligen ganska meningslös, om världens länder inte har råd eller inte kan förstöra den ohyggliga mängd kemiska vapen som finns i lager. Sådana signaler kommer ju bl.a. från det forna Sovjetunionen beträffande de stora lager som där finns. Samma sak gäller de biologiska vapnen. Ett redan framställt vapen existerar ju. Jag tycker att det är fruktansvärt meningslöst att framställa en massa dödliga, ohyggliga vapen som hela mänskligheten sedan skall gå omkring och vara rädd för och som stater arbetar fram fördömande deklarationer, resolutioner och konventioner mot. Förhoppningsvis kommer man sedan fram till att de stora vapenlagren för dyra pengar skall förstöras. Från medmänskliga och tidsbesparande aspekter och med tanke på ekonomiska konsekvenser måste det väl vara mer angeläget att förhindra sådana vapens tillkomst. Eller finns det inga motkrafter över huvud taget som gör att man kan stoppa sådant här? FN talar i dag om behovet av preventiva insatser, tidig observation, rapportering och politiska aktiviteter. Orden fredsskapande och fredsbevarande aktiviteter används flitigt. Att i det läget dra en tystnadens och därmed också en tillåtande mantel över den genetiska forskningen och den gentekniska användning som har med krigsvapen att göra anser inte jag vara fair play. Det är att tala med dubbla tungor. Den genetiska forskningen och den gentekniska verksamheten måste upp i ljuset. Det tror jag att jag har sagt tre gånger nu.
Fru talman! Jag delar helt Margareta Viklunds inställning när det gäller att få en begränsning av den typ av vapen som det här handlar om. Det är emellertid inte alldeles enkelt. Om Margareta Viklund kan ta Saddam Hussein och Kim Il Sung i örat och få dem på bättre tankar har hon mitt fulla stöd, men jag tror inte att det blir alldeles enkelt.

Fru talman! Kristina Svensson har frågat mig hur jag kommer att verka för att kvinnor i tredje världen erbjuds familjeplanering och säkra aborter samt vilken strategi regeringen har inför Det mycket stora antalet illegala aborter som årligen utförs i världen innebär ett enormt lidande för kvinnor och barn. Årligen dör ca 200 000 kvinnor som en direkt följd av aborter. Dessutom tillkommer ytterligare 5--10 miljoner allvarliga komplikationer som är relaterade till aborter. I vissa länder är mödradödligheten så hög som 40 % Svensson betonat innebär dessa förhållanden ett oerhört lidande även för kvinnans tidigare barn som blir moderlösa. Många barn dör också som en direkt följd av att deras mödrar dött. Jag tror ingen som konfronteras med fakta av detta slag kan förbli oberörd. Regeringen har inför nästa års FN-konferens om befolkning och utveckling intensifierat sina ansträngningar för att bidra till att lindra nöden och lidandet. Utgångspunkten för vårt agerande är att frågor av detta slag måste ses utifrån ett helhetsperspektiv. Det är nödvändigt att ta hänsyn till sociala, kulturella, etiska och ekonomiska sammanhang. Vår uppgift är att angripa obalansen mellan människor och de resurser som står till deras förfogande. Sådana obalanser uppstår som en följd av fattigdom, främst i u-länder, och destruktiva livsstilar, särskilt i i-länderna. Sambanden är ofta komplexa, vilket gör att man inte kan förorda lösningar som går att tillämpa överallt. Det övergripande målet för att minska kvinnors och barns lidande i detta sammanhang måste utgå från hänsyn till kvinnornas värdighet, jämställdhet och välfärd. Att stärka kvinnors rättigheter är ett mål i sig, men har också inflytande på den familjebildning som kvinnan kan kontrollera. Ekonomiska och sociala rättigheter är nödvändiga för att hon skall kunna fatta de beslut som är avgörande för hennes och barnens framtid, legala rättigheter för att hon skall kunna hävda sin rätt som individ. Utbildning och hälsa är väsentliga inslag för att kunna nedbringa antalet aborter och förbättra kvinnors och barns livsvillkor. Sexuell och reproduktiv hälsa bör främjas som en särskild del av kvinnors och mäns möjligheter att kontrollera sina liv och att nedbringa sjuklighet och dödlighet i samband med sexuell och reproduktiv ohälsa. Familjeplanering är en del av detta större begrepp och innefattar service av olika slag i samband med rådgivning och distribution av preventivmedel. De måste vara säkra, lättillgängliga och billiga. Fler manliga preventivmedel behövs. Den svenska nationalkommittén för att förbereda befolkningskonferensen tillsattes redan för ett och ett halvt år sedan. Komittén har redan aktivt deltagit i FN:s förberedelser och har också haft tillfälle att grundligt penetrera de frågor som ligger högst på FN:s dagordning inför konferensen. Tillgång till sexualupplysning är ett viktigt medel för att undvika oönskade graviditeter och förebygga abort, som aldrig kan ses som ett preventivmedel. Möjlighet till säker och legal abort för de kvinnor som anser en abort absolut oundviklig är ett mål för det fortsatta arbetet. Särskilda insatser är nödvändiga för att nå tonåringar, som annars riskerar att hamna utanför sådan upplysning. Nationalkommittén anser att denna fråga bör drivas tydligt och kraftfullt. Jag ansluter mig till denna uppfattning. Kommittén kommer att inför konferensen presentera bl.a. två rapporter med inriktning dels på kvinnans situation, dels på tonåringar och sexualitet. SAREC, förbereder särskilda insatser inför konferensen. SIDA håller för närvarande på att utarbeta en strategi på befolkningsområdet med en särskild handlingsplan på området sexuell och reproduktiv hälsa. SIDA och SAREC förbereder gemensamt en internationell konferens i Zimbabwe för beslutsfattare och forskare från ett stort antal uländer. Särskilt viktiga teman under konferensen är könsroller, tonåringar och deras problematik samt reproduktiv hälsa. Sverige är en av de främsta förespråkarna för stöd till de båda internationella organisationerna FN:s befolkningsfond, UNFPA, och Internationella familjeplaneringsfederationen, IPPF. Vi är också en av de största bidragsgivarna till dessa organisationer. Båda organisationerna deltar aktivt i förberedelserna inför befolkningskonferensen. Ett särskilt initiativ utgörs av den oberoende kommission för befolkning och livskvalitet som bildats för att skapa och sprida en ny insikt om befolkningsfrågorna nationellt och internationellt. Kommissionen, som stöds av bl.a. Sverige, lägger fram sin slutrapport 1995. Jag anser att en större del av det svenska utvecklingssamarbetet bör gå till de befolkningsrelaterade insatser som jag här har pekat på. Det är samtidigt viktigt att understryka att biståndet spelar en begränsad roll i dessa sammanhang. Huvudansvaret ligger på de berörda regeringarna, att föra en sådan politik som främjar de uppsatta målen. För svensk del är det därför viktigt att verka för en ansvarsfull och konsekvent ekonomisk och social politik i dessa länder. Det är där de stora förändringarna måste ske.
Fru talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det här svaret är både intressant och klarläggande. Det är klarläggande på en mycket väsentlig punkt. Under hösten har tendenser förstärkts som givit anledning till stor oro. Jag syftar på den förskjutning i synen på aborter och familjeplanering som vi har kunnat urskilja. Här i Europa har rätten till fri abort ifrågasatts och begränsats, t.o.m. förbjudits i några länder. Abortdebatten i länder som Tyskland, Polen och Litauen har manifesterat en tillbakagång i synen på aborter. Kvinnor är djupt oroade och skrämda långt utanför de här ländernas gränser. Den här fundamentalistiska synen på tillgång till säker abort och tillgång till familjeplanering har dessutom cementerats genom påvens budskap i den encyklika, Veritas Splendor, som publicerades i oktober i år. Där slår påven fast att all familjeplanering är förbjuden. Det är alltså budskapet till den katolska kyrkans 980 miljoner medlemmar. Jag tycker mig också ha sett tendenser i den här riktningen i synen på rätten till fri och säker abort bland företrädare för kds här i riksdagen. I debatten om mänskliga rättigheter i onsdags sade partiets representant Margareta Viklund: ''Det är - - viktigt att svenskt bistånd inte kopplas ihop med abortfrågan.'' Det tycker jag är ett märkligt påstående. Jag kan påminna om vad Timothy Worth, som representerar Clintonadministrationen sade på det förberedande mötet inför Kairokonferensen i New York i våras: Den amerikanska positionen är att stödja reproduktiv hälsa, inklusive tillgång till säker abort. Det är därför jag menar att biståndsministerns svar är klargörande och mycket viktigt i den här frågan, eftersom biståndsministern också är partiledare för kds. Jag tolkar alltså svaret så att kds står upp för rätten till fri och säker abort. Jag tolkar också svaret så att familjeplanering är ett mycket viktigt instrument för att möta den galopperande befolkningstillväxten. Min första fråga måste bli: Har jag tolkat svaret rätt? Min interpellation har flera dimensioner. Ytterst handlar den om hur vi hejdar befolkningstillväxten, dvs. hur vi kan stabilisera befolkningen till att inte överstiga 10 miljarder. Den siffran betyder att familjestorleken baseras på två barn i början av år Men min interpellation handlar också om hur vi ger möjlighet för tredje världens kvinnor att leva ett drägligt liv och hur vi medverkar till att förbättra kvinnornas levnadsvillkor. Den handlar också om hur ger vi barn i tredje världen de rättigheter som i barnkonventionen slagits fast, dvs. ger varje barn rätt till trygg uppväxt, skydd och utbildning. För att nå dessa mål är familjeplaneringsinsatser av avgörande betydelse. Unicef har nyligen i en rapport pekat på att familjeplanering är den i särklass bästa och billigaste teknologi som vi känner till för att möta befolkningstillväxten. Att satsa på familjeplanering är alltså i högsta grad kostnadseffektivt. Jag har fått en siffra som förvånade mig mycket, men jag har kollat upp saken. Man uppskattar att det totalt skulle kosta 90 miljarder svenska kronor att år 2000 ge allmän tillgång till preventivmedel. Det är i det här sammanhanget en mycket låg kostnad. Att man når resultat visar kampanjer i År 1989 ägde ett viktigt FN-möte rum i Amsterdam, ett forum om befolkningsfrågor. Där antogs en deklaration där deltagande länder förband sig att verka för att 4 % av biståndsinsatserna skulle gå till familjeplanering. Sverige var i slutet av 50-talet pionjär på det här området men drabbades av bakslag under tidigt 80 tal. Nu har insatserna åter ökat, mycket beroende på tryck från politiker här i riksdagen. 1991 avsatte vi 1 % av biståndsbudgeten till befolkningsinsatser. Största delen satsar vi multilateralt på FN:s befolkningsfond. Norge, som är ett föregångsland i så mycket när det gäller bistånd, är även i det här sammanhanget en förebild: 4,5 % av den totala biståndsbudgeten går till befolkningsinsatser. Min andra fråga till biståndsministern blir: Betyder det positiva svar som statsrådet har lämnat i dag att biståndsministern är beredd att leva upp till Amsterdamdeklarationen? När kommer Sverige att avsätta 4 % av sin biståndsbudget till familjeplaneringsinsatser?
Fru talman! Ju längre jag har arbetat med biståndsoch MR-frågor, desto klarare har jag fått insikten att det är ett fattigdomsinriktat bistånd, riktat till kvinnor och barn, som måste få högsta prioritet. Jag kom för två tre dagar sedan hem från en resa då jag besökte Thailand, Bangkok och Bangladesh. Det råder ingen som helst tvekan om att det i dessa länder, och i rader av utvecklingsländer, fordras att den mentala, legala, traditionella -- och vad man än vill räkna upp, höll jag på att säga -- inställningen till kvinnan förändras, och förändras drastiskt. Det handlar om att visa kvinnan värdighet, att ge henne integritet. Det handlar om att på något sätt implementera, på ett positivt sätt indoktrinera, insikten om att varje individ helt oberoende av kön har ett och samma värde, alltså ett okränkbart värde. Det arbetet måste bedrivas på utomordentligt bred front. Det handlar sannerligen icke enbart om en sektor utan om en inställning till kvinnan, till könet, som sitter i märgen hos många män i dessa länder. Därför måste alla tänkbara insatser till. Vi känner till att kvinnor i vissa delar av världen kastas i fängelse när de blivit våldtagna. Motiveringen är att de borde ha hållit sig undan, så att de inte hade kunnat våldtas. Vi känner till hur kvinnor inte får sina äktenskap registrerade och därför kan hunsas och psykiskt och fysiskt torteras. De blir totalt lottlösa när mannen ger sig i väg. Vi känner till hur kvinnor utsätts för det mest bestialiska våld av mannen därför att svärföräldrarna inte snabbt och i tillräcklig omfattning betalade för att mannen gifte sig med kvinnan. Vi vet att småflickor i åtskilliga länder får sina underliv söndertrasade av snuskhumrar från väst som vill ha unga flickor som man tror inte ännu har hunnit smittas av hiv. Jag kan inte tänka mig någonting annat än att varje individ som står mellan valet mellan legal och illegal abort förespråkar den legala aborten. Men jan kan å andra sidan inte få för mig att någon tror att man löser kvinnans eländiga situation och lyfter upp henne på ett värdighetens plan genom att vi i Sverige skulle gå i bräschen för att försöka få länder i u-världen att acceptera legal abort. Det är inte görligt vare sig ekonomiskt eller medicinskt att få det att fungera i dessa länder. Att dela ut preventivmedel till alla i dessa länder och tro att detta reder ut befolkningstillväxten menar jag är en helt ''vilsen'' uppfattning. Vad som krävs för att hejda befolkningstillväxten, fru talman, är -- det är man numera allmänt överens om -- att tränga tillbaka fattigdomen. När människor får en någorlunda värdig tillvaro materiellt, medicinskt och socialt anser de att det inte rimligt att sätta så många barn till världen som för närvarande är fallet. Vi får också komma ihåg i det här sammanhanget, fru talman, att själva aborterandet i vissa delar av vår jord innebär ett nedvärderande av flickan, av kvinnan, eftersom man med hjälp av selektiva aborter väljer bort flickfoster. Det kan man exempelvis visa statistiskt i ett så gigantiskt land som Kina. Jag är glad över att Kristina Svensson har uppfattat mitt svar som tillfredsställande. Jag står självfallet för det jag säger i det och tycker att det skall tolkas för vad det är.
Fru talman! Nu fick jag inte svar på de frågor som jag ställde. Det gäller alltså ökningen av befolkningsinsatser som del av den svenska biståndsbudgeten. Där vill jag gärna ha ett klarläggande. Jag tycker att biståndsministern är värd all heder genom den ambition och det engagemang som genomlyser statsrådets arbete: att angripa fattigdomen har den högsta prioriteten i biståndsarbetet. Jag är väldigt glad över att vi kan dela den uppfattningen. Det handlar om att förändra attityden till kvinnor. Det är självklart att kvinnor har samma värde som män. Jag tycker att det är skönt att höra statsrådet ge uttryck för så stort engagemang. Däremot har vi tydligen olika uppfattning när det gäller synen på insatser för familjeplanering. Jag är inte den enda som står för åsikten att det är nödvändigt att satsa ytterligare på familjeplanering för att stabilisera befolkningstillväxten -- ett stort antal forskare, FN organ och bl.a. Clintonadministrationen står också för den. Men det är ett mycket komplext material. Man kan inte se en enda lösning. Det handlar också om att satsa ytterligare på andra former av reproduktiv hälsa, utbildning osv. Men denna enda åtgärd, att satsa på familjeplanering och säker och legal abort, vet vi ger mycket goda resultat. Jag nämnde i min inledning att jag ser olycksbådande tendenser från katolska länder i den här frågan. Det är intressant att se hur katolska givarländer ställer sig till att stödja familjeplanering. Det är ingen prioriterad fråga för länder som Frankrike, Portugal, Italien och Irland. En annan intressant sak att notera är det som hände i New Delhi i oktober. Då hade vetenskapsakademierna i världen samlats till ett första toppmöte för att diskutera befolkningsfrågan. Man hade utarbetat ett dokument. Bl.a Svenska vetenskapsakademien hade deltagit i det arbetet. Väldigt många av de internationella vetenskapsakademierna, framför allt från de katolska länderna, hittade mängder av undanflykter för att slippa att skriva på deklarationen. Det var ytterligare ett bakslag. Biståndsministern är partiledare för ett kristdemokratiskt parti. Jag skulle vilja ha svar på en väldigt viktig fråga: Arbetar biståndsministern för att stärka och bredda hållningen bland de kristdemokratiska partierna till legal och säker abort och till ökad familjeplanering?
Fru talman! Jag skall hålla mig kort. Någonting som jag har sagt apostroferades. Det var säkert rätt att jag hade sagt det, och jag tar inte tillbaka det, men det måste sättas in i sitt rätta sammanhang. Jag har inte orden framför mig, men jag pekade på att olika kulturer har olika syn på abortfrågan och också på människovärde. Att i det sammanhanget -- som biståndsminister uttryckte sig -- gå i bräschen för att koppla ihop abortfrågan med det svenska biståndet skulle vara mycket olyckligt, och det vidhåller jag.
Fru talman! Jag skall försöka svara på en del frågor. De svenska biståndsinsatserna inom befolkningsområdet är betydande. Jag tror att Kristina Svensson uppfattade att jag i mitt svar och i mitt första inlägg sade att jag tycker att biståndsinsatserna ytterligare bör förstärkas. Vi kan också vara överens om att definitionen på sådana befolkningsinsatser alltid är en tolkningsfråga. Om man använder sig av den definition som FN:s befolkningsfond har, lämnade Sverige förra budgetåret ca 360 miljoner kronor till direkt befolkningsrelaterat bistånd. Det motsvarar ca 2,6 % av det totala biståndet. Denna andel är en och en halv gånger större än genomsnittet inom världens samlade bistånd. I detta belopp ingår insatser för sexuell och reproduktiv hälsa inklusive familjplanering, information, utbildning, kommunikation, utarbetande av riktlinjer för befolkningsområdet, forskning, insamling av data osv. miljoner kronor. De största mottagarna är FN:s befolkningsfond UNSPA, Det bilaterala biståndet och insatserna till forskning och de enskilda organisationerna uppgick förra året till ca 145 miljoner kronor. En vidare definition av begreppet är enligt min mening önskvärd. En sådan omtolkning av befolkningsbegreppet får sägas ligga i mandatet för nästa års konferens om befolkning och utveckling. Bärkraft och ekonomisk tillväxt och Hållbar utveckling. Redan innan konferensen har gjort denna tolkning bör man åtminstone inkludera åtgärder som är direkt relaterade till befolkningsfrågan, t.ex. åtgärder för att stärka kvinnans ställning, området sexuell och reproduktiv hälsa inklusive hiv/aids, utbildning och insatser för att minska barnadödligheten. Fru talman! Sedan skulle det vara mycket intressant att under litet andra former än vad en interpellationsdebatt medger föra resonemang om katolicismen och om påvens agerande. Jag vågar drista mig att rekommendera vår tidigare ambassadör i Vatikanen Lars Bergqvists senaste bok. Han beskriver skillnaden mellan mentalitet, sättet att se och tänka söder om alperna och norr om alperna. Det rasslar till åtskilligt mer norr om alperna när påven har uttalat sig än vad det gör söder om alperna. I den katolska idén och läran sätts alltid ribban väldigt högt. Man är också medveten om att man inte klarar att nå upp till eller komma över denna ribba. Nu uttrycker jag mig väldigt enkelt och rättframt för att inte alldeles fastna i dessa resonemang. Vi här uppe i vår del av Europa skall komma över ribban. Som parallell kan man ta att Sverige i dag har implementerat -- som det ju heter på UD-språk -- fler av EU:s regler, paragrafer och synsätt än vad EU-medlemsstaterna själva har gjort. Titta på Italien eller på Belgien, där Bryssel ligger! Man har alltså en annan syn än vad vi har. Vårt sätt att se det hela är att vi till punkt och pricka skall komma över ribban, medan man söder om alperna talar om -- nu får man inte använda utländska här i kammaren, men jag dristar mig ändå att använda ett italienskt uttryck -- cultura del perdono, en förlåtelsens kultur. Fru talman! Därför går det inte alltid att se på det som påven säger på det sätt som vi gör med vårt lutherska arv. Sedan kan man naturligtvis resonera om huruvida ribban ändå ligger för högt eller hur det förhåller sig. Fru talman! Jag har att stå till svars som biståndsminister för den svenska biståndspolitiken, och jag har här också försökt att ge ett ganska omfattande svar. Tack.
Fru talman! Jag tycker inte att detta är rätt tillfälle, vare sig för en teologisk debatt eller en EU-debatt. Jag uppfattar oroande tendenser när det gäller synen på fri och säker abort och på befolkningsfrågan från påven och i de katolska länderna. Jag vill gärna ha biståndsministerns reaktion på detta. Sedan vill jag lyfta fram två formuleringar ur svaret. ''Möjlighet till säker och legal abort för de kvinnor som anser en abort absolut oundviklig är ett mål för det fortsatta arbetet.'' Det är en väldigt bra formulering. Jag är glad för att den står där. Vidare säger biståndsministern: ''Jag anser att en större del av det svenska utvecklingssamarbetet bör gå till de befolkningsrelaterade insatser som jag här har pekat på.'' Också detta är ett väldigt bra svar. När det gäller definitionen av befolkningsfrågor, tycker jag att vi skall hålla oss till FN:s definition. Det var den som man utgick ifrån i Amsterdamdeklarationen, i vilken man uppsatte målet 4 %. Det är bra att vi har höjt vår ambition och att vi från 1 % nu är uppe i 2,6 %. Men hur långt är biståndsministern beredd att gå ytterligare? Fru talman! Denna debatt handlar om befolkningstillväxten, om kvinnornas situation och om synen på legal och säker abort. Jag vill sammanfattningsvis säga att så länge kvinnor inte har tillgång till preventivmedel, så länge kommer kvinnor att efterfråga möjligheter till abort. Om rätten till legal abort begränsas, kommer antalet illegala aborter att öka. Vi vet att aborter som genomförs på sjukhus under säkra former innebär närmast obefintliga risker för kvinnors liv. Man räknar med att det är bara en kvinna av 100 000 som förlorar sitt liv. Men av de 50 miljoner aborter som utförs är hälften illegala, och majoriteten av dessa utförs i u-länderna. I Bangladesh dog var 40:e kvinna av dem som genomgick en illegal abort. Abort är alltså en vanlig dödsorsak bland kvinnor i tredje världen. Min slutsats är att man måste investera mer i biståndsinsatser för kvinnor. Det är vi tydligen överens om. Det är en komplex bild. Det handlar om insatser för reproduktiv hälsa, för familjeplanering, om att ge möjligheter till säker och legal abort. Vi måste självfallet ha ett helhetsperspektiv. Utbildning är otroligt viktigt.
Fru talman! Jag blir litet förvånad när Kristina Svensson helt plötsligt säger att detta inte är rätta tillfället för en teologisk debatt eller en EU-debatt. Det var ändå Kristina Svensson som vid ett flertal tillfällen lyfte fram påven i diskussionen. Såvitt jag förstår är det en i allra högsta grad teologisk person. Det var ju därför som jag kände mig föranlåten att avleverera mitt svar. Jag tänker inte här pricka in något exakt procenttal när det gäller det som vi skall nå upp till. Det är fel väg att gå. Vi skall se efter vilka kloka, konstruktiva effektiva projekt som vi finner lämpliga. Kristina Svensson sade att så länge kvinnor inte har tillgång till preventivmedel kommer kvinnor att efterfråga abort. Jag tror att detta är en litet för förenklad syn. Kvinnan befinner sig tyvärr och åter tyvärr i en så underdånig, nedpressad ställning i många länder att hon knappast har chans att använda preventivmedel ens om hon själv skulle önska. Fattigdomen är så total och omfattande att för att hon över huvud taget skall efterfråga något sådant som preventivmedel måste rejäla insatser göras för att lyfta upp henne ur hennes fattigdom, ur hennes illiterata situation och ur hennes -- vilket det många gånger talas om -- totala beroende av manssamhället. Abort nämndes i samband med situationen i Bangladesh. Jag har kvar bilder på näthinnan efter att för några dagar sedan ha varit i byar på landsbygden i just Bangladesh. På vägen hit i morse läste jag en rejäl bunt urklipp om hur kvinnorna har det just därför att -- som jag nämnde tidigare -- många män inte tycker att svärföräldrarna har betalat tillräckligt för att männen skall ta hand om deras döttrar. Det är den mest vedervärdiga läsning. Det är ett ''förtrampande'' av kvinnors värdighet som kan uppröra en djupt inne i själen. Fru talman! Som avslutning vill jag bara ha sagt att det inte hjälper med västerländskt sofistikerat resonerande. Det krävs att i-världen tar ett ansvar och ser till att en större utjämning sker mellan i och u-länder.

Fru talman! Jag börjar med att be talmannen och kammarens ledamöter om ursäkt för sen ankomst. Den beror på att vi har haft partiöverläggningar om författningsreformen. Representanter för massmedierna ställde därefter anspråk på att jag skulle svara på frågor om det ärendet, och om en lång rad andra mer eller mindre aktuella spörsmål. Widar Andersson har ställt fyra frågor till mig angående konsekvenserna av regeringens önskan att privatisera offentlig verksamhet. Han har frågat mig om en klar gränslinje skall dras mellan den offentliga och den kommersiella sfären och vilka risker det finns med en kommersialisering av infrastrukturen, exempelvis posten. Vidare har Widar Andersson frågat om utvecklingen är på rätt väg när politiker och tjänstemän talar om grundskoleelever som kunder och skolor som resultatenheter. Slutligen frågar Andersson vilka problem som kan uppkomma när kommersiell moral inplanteras i offentlig verksamhet, exempelvis i sjukvården. Detta är en debatt som jag välkomnar. Alltför sällan har vi i riksdagen möjlighet att diskutera denna typ av mer principiell frågeställning. Självfallet bör det finnas en tydlig gräns mellan offentlig och privat verksamhet, bl.a. därför att vi måste kunna ställa bestämda krav på demokratisk styrning och genomlysning av skötseln av de gemensamma angelägenheter som ligger inom ramen för den offentliga sektorn. Inte minst vi svenskar har lärt oss att en gränsdragning mellan offentligt och privat är viktig för att bygga en stark stat inom de områden där staten skall vara stark, och ett fritt samhälle som ger utrymme för all den skaparkraft som finns hos medborgarna. När denna gränsdragning gjorde sig tydlig i mitten på förra seklet, och så länge den förblev tydlig -- under ca 100 år -- skapades i vårt land ett unikt välstånd. Genom stora skattekilar, omfattande regleringar och subventioner som motverkat arbete och sparande, har de tillväxtskapande krafterna sedan dess successivt undergrävts. Efter den omfattande politisering som Sverige har genomgått under socialdemokratins senaste decennier vid makten, är det naturligt att intresset främst fokuseras vid problem som rör riskerna för och konsekvenserna av den offentliga sektorns omfattning. Det hindrar naturligtvis inte att vi med uppmärksamhet bör studera gränsdragningsproblemen också ur ett annat perspektiv. Vi kan självfallet inte godta någon kommersialisering av rent kollektiva nyttigheter som domstolsväsendet, försvaret eller Polisen. När det gäller verksamheter som faller inom ramen för offentlig service, dvs. produktion av olika slag av tjänster, och investeringar, skall det allmänna naturligtvis inte vara förhindrat att utnyttja marknadsekonomins styrmedel för att arbeta effektivt. Också andra krav måste tillgodoses, men det är snarast en fördel om det klart framgår att det då handlar om medvetna politiska val som följer av att verksamheten är just offentlig. En fungerande konkurrens är emellertid ofta ett bra sätt att mäta om stat och kommuner verkligen är kostnadseffektiva i medborgarnas tjänst. Konkurrens mellan privata och offentliga alternativ bidrar till att höja servicenivån och till att pressa kostnader för skattebetalare och konsumenter. Inom stora delar av den offentliga sektorn tar man i dag vara på de goda erfarenheterna från det privata näringslivet. Att skolan ser familjen som en kund är enligt min mening långt bättre än att se familjen som en klient. Och inte är det sämre om föräldrarna och barnen betraktar skolan som leverantören av en efterfrågad tjänst, än som en myndighet vars främsta uppgift är att tillämpa lagen om skolplikt. När regeringen målmedvetet och systematiskt avvecklar offentliga monopol och utsätter viktiga verksamheter för konkurrens sker detta inte minst av omsorg om dessa verksamheter. Det skall emellertid inte uteslutas att en så genomgripande och dramatisk förändring som nu pågår inom stora delar av den offentliga sektorn kan leda till överdrifter och felaktiga beslut. Risken för att den nuvarande förändringsprocessen leder till att den offentliga sektorn kommersialiseras på det sätt Andersson uttrycker oro för får dock bedömas som utomordentligt liten.
Fru talman! Jag tackar statsministern för svaret. Den ideologiska debatten om avgränsningen mellan den allmänna och den privata sektorn är mycket angelägen. Mitt första anförande här skall jag försöka att ägna åt de mer principiella frågorna, vilket även statsministern har gjort i sitt svar. Låt mig först säga att den moderna svenska utvecklingen har kännetecknats av att socialdemokratin har dominerat utvecklingen och bestämt vad som har varit problem i det svenska samhället, åtminstone sedan andra världskriget och framåt. Jag vill påstå att den här hegemonin bröts under det tidiga 80-talet. Vi fick vad man kan kalla en större högerdominans. Nu pågår en diskussion om vad som skall komma efter det att nyliberalismen har klingat av. Det finns en del som anser att det automatiskt skulle innebära att vi rör oss åt vänster. Jag tror att det är lika patetiskt och felaktigt som att tro att vi automatiskt skulle gå mot en samhälle där nationalstater eller välfärd bryts ner och ersätts enbart med marknadssystem. Statsministern tar i sitt svar avstamp i mitten på 1800-talet. Då och ca 100 år framåt var gränserna mellan det allmänna och det privata tydliga, säger Carl Bildt. Jag ger honom rätt. Jag vill också ge honom rätt när han i ett annat sammanhang, jag tror att det var i en nyårsartikel i Svenska Dagbladet 1991, skrev att i den marxistiska läran talas om den avgörande betydelse som de s.k. produktivkrafternas förändring anses ha på samhällsutvecklingen. Och även om det leder fel, skriver statsministern, att enögt försöka förklara historien med enbart dessa som utgångspunkt tror jag inte heller att det går att förklara dem utan detta perspektiv. Vi är således överens om detta också. Frågan är om vi fortfarande är överens när vi flyttar oss till 1700 talet -- bara för någon minut, fru talman -- och en annan ekonomisk politisk förgrundsgestalt, Adam 80-talets högerdominans har ju lanserat Smith, en smula orättvist vill jag säga, som någon slags husgud för låt-gå-kapitalismen. Framför allt har man använt hans pedagogiska bild om marknadskrafterna som den osynliga handen, som utan att veta det och utan att vilja det leder själviska och vinstintresserade människor till att i själva verket göra insatser för det allmännas bästa. I statsministerns svar på min interpellation kan tilltron till denna osynliga hand anas. Därför kommer jag att lyfta fram en annan sida hos Smith, nämligen hans syn på institutionerna, eller vad vi kan kalla de synliga händerna. I tidsskriften The Economist har det förekommit en intressant debatt om ekonomierna i Fjärran Östern. Där har man myntat begreppet de synliga händerna, dvs. ekonomisk politik. Man menar att detta har varit av avgörande betydelse för dessa länders utveckling och skapat förutsättningar för de osynliga händerna. Fru talman! För att återvända till nutiden och det mer konkreta minns jag interpellationsdebatten som statsministern och jag genomförde den 7 maj i riksdagens plenisal. Vi diskuterade då den tidiga högerns syn på staten. Jag erinrade om 1907 då herr Bildts företrädare Arvid Lindman förstatliga järnmalmen. Jag jämförde det med dagens höger som vill sälja ut inte bara malmen utan vatten, skog och det mesta kan man tycka ibland. Enligt protokollet svarade statsministern då att under den gamla tiden var järnmalmen Sveriges viktigaste tillgång. Så är det inte längre, sade statsministern då. Han fortsatte: I en tid som kännetecknas av internationalisering och individualisering är samhällets viktigaste tillgång individernas förmåga till fritt ansvarstagande. Där känner vi igen Adam Smiths osynliga hand. Med individernas fria ansvarstagande kommer det mesta att fixa sig till det bästa. Det ligger självfallet mycket i detta, men det räcker inte. Det fria ansvarstagandet hos individerna var lika viktigt på Arvid Lindmans tid. Det var viktigt att det fanns människor med idéer, initiativkraft och vilja att utveckla sina företag för sina familjers och därmed för samhällets bästa. Vad har Carl Bildt att sätta i stället för järnmalmen? Vilka är produktivkrafterna, som ersätter järnmalmen? De produktivkrafter som driver samhällsutvecklingen, för att tala med Marx? Vilka är de synliga händerna? Även om jag fortfarande anser att järnmalmen är en viktig råvara för Sverige, är det avgjort så att i vårt internationaliserade samhälle är infrastrukturen en avgörande produktivkraft för informationsteknologin. Lindbeckkommissionen talar också i sitt 72:a förslag om betydelsen av ett starkt statligt engagemang för att bygga ut vad som kallas informationshuvudvägar som är öppna för alla i hela landet. I USA står t.ex. president Clinton själv i spetsen för ett mycket stort nationellt statligt program för dessa moderna huvudvägar. Varför händer inte detta i Sverige? Varför är vi här i riksdagen fortfarande så förhäxade av gårdagens och dagens infrastruktur, vägar, järnvägar och broar? Varför tror vi att allt blir så mycket bättre om skolungar, dagisbarn och medborgare med sjukdomar förvandlas till kunder när det riktiga vore att lansera breda och allmänna program för utbildning, modernisering, omskolning och framtidstro? Fru talman! Carl Bildts ideologiska motstånd mot statlig och allmän inblandning i samhället är ett allvarligt hot mot Sveriges förnyelse och välfärd. När Arvid Lindman kunde förstatliga järnmalmen, fru talman, borde Carl Bildt, med Karl Marx och Adam Smith på vardera axeln, kunna gå i spetsen för en massiv statlig satsning på framtidens produktivkrafter.

Fru talman! Jag vill också tacka Widar Andersson för den här interpellationen. Jag tror att han kan instämma i allt det som Widar Andersson sade nyss. Jag skall försöka att inte upprepa hans argument utan ta upp ytterligare några synpunkter. Statsministern säger att ett unikt välstånd skapades när gränsen mellan statens och det privatas roll blev tydlig i mitten på 1800-talet. Jag har också hört tidigare att statsministern är något av åtminstone en halvmarxist. Vi kanske kan enas alla tre om analysen av den gamla kapitalismen och den äldre historien. Det var det arbetande folket och kapitalismens dynamik och företagaranda som skapade välståndet. Det var inte högerns konservativa stat med sina ämbetsmän, kungar biskopar och generaler. Men sedan gör statsministern ett hundraårigt hopp fram till mitten av innevarande sekel. Det var under dessa 100 år som den moderna välfärdsstaten växte fram. Statens karaktär blev oerhört annorlunda. Statsministern nämner inte den demokratiska statens alltmer progressiva roll i takt med att vänstern drev igenom allmän rösträtt, progressiv beskattning, ett modernt politiskt och religiöst neutralt undervisningsväsende och andra sociala reformer som var nödvändiga för att kapitalismen inte skulle stagnera. Statsministern har rätt i att det måste dras en tydlig gräns mellan offentligt och privat. Lika viktigt är det att skilja mellan kommersialism och privatisering, likaväl som det gäller att skilja på marknadsekonomi och kapitalism. Widar Andersson talade om att sätta Smith och Marx på statsministerns axlar. Jag skulle vilja sätta dit en tredje person, nämligen Knut Wicksell. Eftersom statsministern har anställt Lars Jonung som är en av våra ledande Wicksellbeundrare och specialister förutsätter jag att statsministern också är beredd att intressera sig för Knut Wicksell. Man kan möjligen kalla Wicksell ett slags marknadssocialist. Han hävdade nämligen att marknaden fungerar bäst när staten för en effektiv fördelningspolitik och när man har en stark progressiv förmögenhets och inkomstbeskattning. Han förordade också statligt ägande och marginalkostnadsprissättning vid naturliga monopol, vilka skulle kunna finnas inom exempelvis post-, tele och järnvägsområdena. Marknaden är en effektiv mekanism för att fördela varor och tjänster med kort tid mellan tidpunkten för produktion och förbrukning, men när det gäller den långsiktiga användningen av naturtillgångar och när det gäller långsiktiga investeringar måste det finnas någon som ser längre än till den kortsiktiga profitmaximeringen eller det kortsiktiga behovstillfredsställandet. Även här kan man lyssna på Wicksell, som talade om det kollektivistiska samhället. Han menade då inte en centralstyrande stat utan kollektivismen på företagets nivå, alltså företagsdemokratin eller den ekonomiska demokratin. Det var nödvändigt att det fanns människor som tänkte gemensamt och mera långsiktigt på framtiden för att kunna åstadkomma en tillräckligt stor kapitalbildning. Hade inte staten tagit på sig huvudansvaret för malmens och skogens uthålliga användning, skulle gruvorna i dag vara tömda och skogen kalhuggen. Att staten som ägare tog ett långsiktigt ansvar för resursutnyttjandet var en grundorsak till att Domänverket och LKAB kunde konkurrera så effektivt på marknaden som de gjort. SJ, Posten och Televerket har varit samhällsekonomiskt mera effektiva än sina privatiserade eller halvprivatiserade motsvarigheter i andra länder. Statsministern säger att de välståndsbildande krafterna har undergrävts genom skattekilar, regleringar och subventioner. Jag tycker att det påståendet är omarxistiskt -- om nu statsministern tycker att det är ett negativt tillmäle. Men jag är också ganska säker på att statsministerns ideologiska vänner bland de moderna ekonomihistorikerna skulle tycka att den analysen är ytlig. Skattekilar och regleringar kan väl ha sin lilla betydelse, men jag tror att de produktivkrafter som Widar Andersson talade om och de grundläggande mekanismerna i den moderna kapitalismen är oerhört mycket väsentligare. Widar Andersson har redan talat om de nya produktivkrafterna inom informationsteknologin. Också Marx var, faktiskt ganska visionärt, inne på dessa tankar när han talade om den moderna kapitalismen som så småningom skulle övergå i socialism. Marx talade varmt om denna oerhört moderna ''församhälleligade'' kapitalism. Något som utmärker denna moderna kapitalism är bl.a. att man blir alltmer beroende av de anställdas kunskaper. Det uppstår en klyfta mellan alla ''yuppisarna'', som rusar omkring utan att kunna någonting om produktionens konkreta karaktär, och de i produktionen verkligt arbetande människorna. De nyliberala fundamentalisterna, som jag tror att Carl Bildt har lyssnat litet för mycket på, hänger fast vid sina gamla 1800-talsmodeller. De har inte förstått att kapitalismen har förnyats, moderniserats och delvis också börja ruttna bort. Det är därför som ni också misslyckas så kapitalt med att genomdriva den privatiseringspolitik som ni själva så hett åstundar.
Fru talman! Jag vill inledningsvis ge Johan Lönnroth rätt på en punkt. Den analys som jag gör av så stora och långa historiska skeden i mitt korta interpellationssvar kan alls icke göra anspråk på att vara fullständig. Det är icke möjligt att vara det inom de ramar som debatten här sätter upp för oss. Låt mig till att börja med koncentrera mig på vad vi förefaller vara överens om, vilket långt ifrån är ointressant i en sådan här principiell debatt. Widar Andersson och Johan Lönnroth är såvitt jag förstått överens med mig om att det är oerhört viktigt att ha en gränsdragning mellan offentligt och privat, mellan staten och det övriga samhället. Detta är ju i grunden en viktig liberal princip för hur ett samhälle är organiserat. Den klassiska socialismen, bl.a. representerad av Marx, vägrade egentligen att erkänna denna gränsdragning utan såg samhällsutvecklingen som en successiv politisering, kollektivisering och socialisering, där man upplöste motsättningen mellan stat och samhälle så att allt blev ett. Ifall vi nu är överens om att en gränsdragning är av alldeles avgörande betydelse, vill jag -- på samma sätt som jag säger ett och annat vackert om Marx när det gäller produktivkrafternas utveckling och betydelse för samhällsutvecklingen -- framhålla att det här har skett en avgörande liberal inbrytning. Vi förefaller också vara överens om att det var alldeles avgörande för det moderna Sveriges utveckling att vi bröt oss loss från gammal merkantilism och från ett annorlunda samhälle, skapade klara gränser mellan stat och samhälle i övrigt, inte minst näringsfrihet, regler för handeln, aktiebolag, konkursrätt osv. Det var detta som började lyfta Sverige. Förvisso betydde också järnmalmen och skogen sedan oerhört mycket, men utan denna liberala gränsdragning och dess institutioner hade Sverige inte blivit det välfärdssamhälle som det har blivit. Jag håller också med om att produktivkrafternas utveckling betyder åtskilligt. Johan Lönnroth eller Widar Andersson talade om att det var kapitalismens dynamik som lyfte Sverige. Så var det, men det var också fråga om ett stort genombrott för den nya teknologiska generationen. Det betydde vidare mycket att vårt lilla land kunde leverera råvaror som passade utomordentligt väl i detta utvecklingsskede: järnmalmen och skogen till infrastrukturinvesteringarna när hela Europa industrialiserades och moderniserades. Jag tror också att vi är överens -- fast nu börjar det bli litet mera osäkert -- om institutionernas avgörande betydelse. Även om mina axlar nu har tyngts ned med Karl Marx, Adam Smith och Knut Wicksell, skulle jag vilja sätta en annan person på North, som just har visat att det var när institutionerna utformades på ett riktigt sätt som västerlandet började sin väg till välstånd. När man klargjorde äganderätten samt reglerna för handeln och den fria ekonomin kunde individer börja agera på ett sätt som var i deras intresse men också i hela samhällets intresse. Det är det stora som sker runt om i hela världen i dag. Det är vad jag har kallat det globala liberala systemskiftet. 2 miljarder människor håller på att ta steget från socialistisk planhushållningsekonomi in i den fria marknadsekonomin, där man försöker bygga upp institutioner. Jag skall på måndag hålla ett anförande vid ett av universiteten i Moskva med utgångspunkt bl.a. från Douglass C North. Jag skall då påvisa bl.a. hur Ryssland var på god väg på 1800-talet och hur denna utveckling bröts av den ryska revolutionen. Man står där nu inför det mödosamma arbetet med att bygga upp de institutioner som sedan skapar förutsättningar för en långsiktig välståndsutveckling. Samma utveckling äger rum borta i Ostasien, som Widar Andersson refererade till. Inte minst gäller det för den kinesiska utvecklingen i detta sammanhang. Det finns antagligen också en del som vi är osams om. Låt mig gå tillbaka till frågorna om produktivkrafterna, nya teknologiska generationer och nya vetenskapliga rön. De har gett oss en helt ny värld, karakteriserad av övergång från industrisamhälle till informationssamhälle eller tjänstesamhälle, av den tredje industriella revolutionen -- vad vi kallar det spelar inte så stor roll. Vi underskattar ofta kraften och dynamiken i det som nu inträffar. Vi måste, för att använda Widar Anderssons terminologi, bygga infrastrukturen för informationssamhället, men denna infrastruktur kan icke bestå av statliga monopol. I en värld där telesignalerna studsar mot satelliter, där Ericssons genombrott inom mobiltelefoni gör att man snart var som helst med en liten handtelefon kan kommunicera med vilken annan plats på jorden som helst, finns det ingen möjlighet att tro att man kan upprätthålla gamla statliga monopol. I detta informationssamhälle, som kännetecknas av en oerhört snabb teknologisk utveckling och informationsspridning, är friheten inom ramarna för institutionerna och individernas och företagens förmåga till fritt ansvarstagande, fritt skapande och fritt företagande i själva verket en viktig del av infrastrukturen. Den andra alldeles avgörande delen, där Widar Andersson citerade mig från en tidigare interpellationsdebatt, är kompetensen. Det är inte järnmalmen utan hjärnkraften hos alla oss svenskar som är vår viktigaste tillgång. Det stora kompetenslyft som regeringen nu bäddar för genom satsningar på skola, högre utbildning och forskning är kanske den viktigaste enstaka satsning som vi gör för informationssamhällets infrastruktur.
Fru talman! Det finns ett problem mitt i allt detta. Min far och många andra arbetare som har varit med under perioden från 40-talet och framåt känner sig inte längre riktigt respekterade. Min far har varit industriarbetare i hela sitt liv och kommer från Olshammar i södra Närke. Jag pratar ofta med honom om känslan av att inte längre vara respekterad för det man har gjort och att vara ställd utanför. Delaktigheten är borta. Betydelsen av det man har gjort räknas liksom inte. Det slog mig då jag hörde statsministerns svar här i debatten att detta är oerhört viktigt. Jag skall inte ta upp bristen på social medkänsla i samhället och risken för en brutalisering av våra gemensamma liv mer nu, men det är någonting som regeringen och statsministern borde fundera oerhört mycket på. Med den inledningen på mitt andra inlägg kommer jag in på Nobelpristagaren Douglass North, som jag tycker är intressant. Man kan naturligtvis läsa det han skriver på många olika sätt. Han beskriver i sin bok ''Västerlandets uppgång'' behovet av klara spelregler -- inte bara för kapitalet, utan för oss alla, så att vi vet vad som gäller. Det är nog inte så underligt att vi mitten och vänsterpolitiker är intresserade av dessa klara spelregler när vi känner att den allmänna sektorn hotas av kommersialisering -- låt vara att socialdemokratin på 70-talet var på väg att förvandla hela samhället till en enda offentlig sektor. Det visade sig att ett samhälle inte kan fungera på det sättet. Vi fick stå tillbaks. Det vore oerhört synd om statsministern skulle göra om samma fundamentala ideologiska misstag från andra hållet. Douglass North anger att skattesystemen, handelsvägarna, äganderättsförhållandena -- inte bara privat, utan också statligt -- och andra ramar och avgränsningar är grundläggande orsaker till tillväxt. Han förespråkar ett framåtskridande genom ett sammanflätande av enskilda företags vinstintressen och det allmännas bästa. I sin bok Nationernas välstånd skriver Adam Smith att han naturligtvis insåg den avgörande betydelse som företagare och innovatörer har för allas vårt välstånd, men han deklarerade klart nödvändigheten av ett politiskt styre som var styrt av andra intressen än marknadskrafterna. Han skriver att ett styre som är bestående av enbart handels och marknadsmän förmodligen är den värsta regering som varje land kan tänka sig.

Fru talman! Det är glädjande att statsministern har börjat intressera sig för Marx historiska analys av kapitalismens framväxt, men jag tycker att det vore bra om Carl Bildt också ville intressera sig litet mer för vad Marx egentligen sade om socialismen. Det finns i och för sig inte så väldigt mycket skrivet om det. Han sade ju en gång att han inte ville skriva recept för framtidens kök. Men det finns en del formuleringar om arbetarnas fria associationer. Idén om att staten så småningom skulle dö bort under socialismen är också berömd. Det är svårt att säga vad som låg bakom idén. Det är i alla fall inte helt oförenligt med Marx tänkande att tänka sig något slags framtida socialism som består av självständiga associationer, drivna av de arbetande människorna, med marknadskrafter som huvudsaklig mekanism för fördelning av varor och tjänster. Widar Andersson talar om sin far. Jag har en något annorlunda klassbakgrund än vad Widar Andersson har, men också jag talar med min far om den gamla tiden och om den nya generationen inom statsförvaltningen. Jag tror inte att det är nostalgiskt att säga att det fanns något slags gammal ämbetsmannamoral förr i världen. Man skulle betala när man gick på spårvagnen, man lät bli att använda tjänsteposten för privata ändamål osv. Jag tror inte att Carl Bildt riktigt ser vad som håller på att hända och vad som har har hänt i ganska många år i hans omgivning. Det pågår en moralupplösning. Jag hörde för ett tag sedan att S-E-Banken har ett s.k. samhällsvetenskapligt råd där bl.a. ett antal av landets ledande professorer bjuder på middag. Man betalar 4 000 kr för den oerhörda ansträngningen att sitta och äta och att lyssna. Det förekommer också att heltidsanställda statstjänstemän tar 10 000 kr för att ge en föreläsning på tjänstetid. Ett jättelikt internationellt datanät håller på att växa fram helt spontant. Det är, som Carl Bildt säger, oerhört svårt att centralisera ett sådant under staten. Däremot måste det dras klara gränser. De statligt finansierade datasystemen, exempelvis vid universiteten, används i oerhört stor utsträckning för privata ändamål. Jag tror att det är likadant när det gäller telefoner och en lång rad andra saker. När högre statstjänstemän med futtiga 30 000 kr i månadslön hör talas om att höjdarna i privata storföretag beviljar varandra fallskärmsavtal, tjänstebilar och förtidstecknade aktieportföljer i miljonklassen blir det oerhört svårt att upprätthålla den statliga ämbetsmannamoralen. Det skulle vara klargörande om statsministern någon gång ville angripa det nya kapitalistiska privilegiesamhälle som har börjat växa fram.
Herr talman! I den senare delen kan jag villfara Både Widar Andersson och Johan Lönnroth har vittnat om sina fäder och familjetraditioner. Jag tillhör dem som kommer från vad man kan kalla gammal statstjänartradition. Min familj har sedan relativt lång tid tillbaka tjänat staten och det som har uppfattats som statsnyttan i olika funktioner. Det kan ha varit inom det militära, inom diplomatin eller inom andra centrala statsfunktioner. Jag håller med om att ämbetsmannarollen och den syn på statens betydelse, den värdighet och den integritet som rollen representerar är någonting som vi behöver i den mycket starka omvandling som dagens svenska samhälle genomgår. Jag håller också med om det Widar Andersson sade om att många i dag känner av en identitetskris, därför att omvandlingen av det svenska samhället och den omvandling som sker globalt är så rasande snabb. Vi konfronteras med nya teknologier, nya utmaningar och nya problem i sådan takt att det ibland, inte minst för den äldre generationen, är svårt att hänga med. Vi som är politiskt verksamma har ett ansvar för att ge politisk ledning. Så till minidebatten om marxismen och liberalismen: Vi är överens om vikten av gränsdragning mellan en stat och det övriga samhället -- en i grunden mycket liberal tes. Vi är överens om vikten av att denna stat kännetecknas av plikt, ämbetsmannalojalitet och moral. Här är vi inne på konservativa traditioner. Vi talar om produktivkrafternas utveckling. Jag vet inte om det jag sagt är speciellt marxistiskt. A la bonne heure -- jag bjuder på det i så fall. Samtidigt hade den gamle gode Marx fundamentalt fel när han försökte analysera denna kapitalism. Hans grundtes var ju att den skulle sluta i katastrof, sammanbrott, misär och elände. Den gav ju i stället 100--150 år av fullständigt unikt framgångsrik välfärdsutveckling, demokratisk utveckling och sociala framsteg som ingen ens hade vågat drömma om då. Jag menar att vi nu står inför ett nationellt och globalt skifte vars betydelse vi ofta underskattar. Jag kallar det för det liberala systemskiftet. De gamla strukturerna passar inte längre. Socialismens strukturer, planhushållningen, har brutit samman i en stor del av världen. Det beror på att de inte var anpassade efter människornas och den moderna tidens krav. Kalla det gärna för att produktivkrafterna brutit sönder förutsättningarna för planhushållningen och socialismen. Uppgiften är nu att etablera det liberala samhällets, den liberala ekonomins, institutioner i en mycket stor del av världen. Den snabba omvandlingen som detta innebär ställer krav också på oss. Regler som passade i en gammal tid måste anpassas till en ny tid. Gränsdragningen har inte alltid varit glasklar i den svenska blandekonomin. Vi har också anledning att ifrågasätta gamla, offentliga monopol som inte längre fungerar -- detta oavsett om vi talar om barnomsorgen där det är alldeles uppenbart att enskilda initiativ förnyar. Ett annat mycket näraliggande exempel är missbrukarvården, t.ex. narkotikavården. Det är alldeles uppenbart att valfriheten, konkurrensen och etableringsfriheten vitaliserar. Låt oss återigen gå över till det vi kallar informationssamhällets infrastruktur. Där är hela teknologiutvecklingen något som ligger utanför statens domäner. Staten kan möjligen bidra med att se till att det finns fungerande högre utbildning och forskning och därmed göra insatser på avgränsade teknologiområden. Men i allt väsentligt sker denna utveckling på annat sätt. Staten driver mycket stora teknologiprogram. Vi har t.ex. i fråga om pengar alla de siffror som cirkulerar inte minst i denna kammare när det gäller JAS-projektets storlek. Men man skall ha klart för sig att de satsningar som ett företag som Ericsson gör för att utveckla teknologi för mobiltelefoner och växelteknologi är ju många gånger större än de satsningar som den svenska staten gör för att utveckla JAS-projektet. Det är sådant som driver mycket av utvecklingen framåt. Låt detta bli åtminstone en delkonklusion av denna debatt. Gränsdragningen mellan stat och övriga samhället är av stor betydelse. Det var det som en gång lyfte Sverige. De liberala institutionerna och ramarna skapar förutsättningarna för den fria ekonomin och det fria samhällets utveckling. Vi står nu i ett utvecklingsskede där dessa frågor ställs på nytt och måste diskuteras utifrån nya teknologiska och globala förutsättningar. En politik som bara blickar bakåt spelar på människors fördomar och farhågor eller tror att morgondagens utmaningar kan mötas med nostalgi över gårdagen. Det är inte en politik som skapar bäst förutsättningar för Sverige i detta nya läge.
Herr talman! I dag pågår, precis som statsministern har sagt, enorma förändringar. Det minsta, men som samtidigt är mycket stort, människor kan ha rätt att begära är att de i denna enorma omvandlingsprocess, som vi utan tvivel lever i både i Sverige och runt om i världen, inte ställs ut i kylan, inte betraktas som att de inte räknas eller är utan betydelse. Många arbetslösa ungdomar och äldre undrar vart samhällsutvecklingen är på väg, och de känner att de ställs ut i kylan, hängs av. Statsministern brukar ofta beskriva sig själv som varande i pakt med historien. Jag tror att det är litet farligt om man jämför med andra politiker under historiens gång. Jag tror att eftervärlden får bedöma vem som är i pakt med historien. Jag hörde från moderatstämmans presskonferens att statsministern betraktar sig själv som historiens lokomotiv. Bl.a. satt Socialdemokraterna, mitt parti, och bromsade i en vagn litet längre bak. Längst bak! Man vet aldrig vad historien har för planer. Det finns så oerhört många olika intressen, och historien är dynamisk. Man får vara litet försiktig. Jag tror att en del av tidens moraliska förvirring handlar om vad som synes rätt i ett sammanhang kan vara fel i ett annat. En förklaring är att vi lever med två moraliska system som inte tål att blandas. Så skriver Göran Rosenberg i Moderna Tider. Det är den tidning som både Höger, Vänster och Mitten i Sverige i dag kan samlas kring och diskutera. Han har skrivit detta med tanke på en bok av amerikanskan Jane Jacobs. Hon beskriver skillnaden mellan den kommersiella moralen och den mer statliga allmänna väktarmoralen. Hon menar att dessa inte kan blandas helt. Vi skapar de s.k. moraliska hybriderna där det är oklart vad som styr och vem som bestämmer. Det gäller gränsdragningen mellan den allmänna sektorn och den privata. Den grundläggande, obligatoriska skolan kan aldrig bli efterfrågestyrd. Det finns ingen finess i att betrakta folk som kunder där. Självfallet berikar enskilda initiativ utvecklingen, men skolan är fortfarande offentligt, solidariskt finansierad. Det enskilda initiativet behövs på alla områden. Men skolan måste betraktas som en allmän nyttighet för alla medborgare. Vidare har vi frågan om sjukvården. Jag är inte en av dem som skäller som en bandhund på allt vad regeringen hittar på -- det vet statsministern. Men jag är upprörd i fråga om den fria etableringsrätten utan utgiftstak för läkare. Vem som helst som är under 70 år och är läkare kan skicka in sin räkning till det allmänna och få betalt. Detta är förslag, herr talman, som blandar ihop två system, det allmänna och det privata, på ett mycket ofördelaktigt sätt.

Herr talman! Att Marx grundtes skulle vara att allt slutar i elände är ytterligare en av de gamla myterna som har spritts av praktiskt taget alla ledande, borgerliga ideologer. Detta är inte sant! Men jag kan hålla med om att Marx ibland är något dunkel när han skall beskriva vad som egentligen skall hända i övergången mellan kapitalism och socialism. Men det är definitivt inte den typ av materiellt elände som skall inträffa som Carl Bildt här talar om. Marx vision var inte att socialismen skulle komma i efterblivna, halvfeodala stater som Ryssland. Det var Lenins idéer, och jag hävdar att de till stor del var i klar strid mot Marx idéer. Det var i de mest avancerade kapitalistiska länderna -- dåvarande England och Frankrike -- som socialismen i en avlägsen framtid förmodligen skulle komma. Då skulle de materiella produktivkrafterna ha utvecklats mycket långt. När Marx talade om elände menade han i första hand det han kallade alienation, främlingskap. Den arbetande människan som inte har kontroll över sin verksamhet upplever ett elände i sitt liv, ett främlingskap för det egna arbetet. Däremot tycker jag att statsministern borde fundera litet mer över nyliberalismens misslyckande. Se på privatiseringarna i Thatchers England. Studier i efterhand har visat att införandet av mera marknadsmekanismer och konkurrens ofta har höjt den samhällsekonomiska effektiviteten. Men privatiseringarna var i allt väsentligt ett jättelikt misslyckande. Det gick inte att skilja på å ena sidan ägandeformerna och å andra sidan marknadsmekanismerna. När Carl Bildt skall hålla föredrag i Ryssland hoppas jag att han gör denna skillnad glasklar. När man privatiserar ett statligt monopol och överlämnar till den gamla nomenklaturan blir det sju resor värre. Gamle Hegel brukade tala om historiens list. Jag tror att historien är så listig att den kommer att visa att det hela pekar mot sextimmarsdag och den nya hållbara ekologiska utvecklingen. Carl Bildt kommer så småningom i historien att få ägna sig åt nostalgi över det moderata 80-talet.
Herr talman! Jag behöver i alla fall inte ägna mig åt nostalgi över helt sammanfallande samhällssystem på det sätt som socialister av olika schatteringar tvingas göra i dessa dagar. Jag skall bara göra ett par anmärkningar om marxismen, eftersom vi råkade komma in på en tolkningsdebatt om den gamle gode Karl Marx. Hela hans tes var ju att den kapitalistiska utvecklingen skulle leda till att de som fick nytta av den blev allt färre och allt rikare. Sedan skulle det bli en successiv proletarisering av hela det övriga folket, och detta skulle sluta med en social katastrof. Jag tror att det var den fras som användes i sammanhanget. Detta skulle i sin tur leda till ett fundamentalt förändrat samhälle. För det samhället hade Karl Marx -- som Johan Lönnroth påpekade -- egentligen inte så många recept eller diagnoser. Han ägnade sig åt litet romantiserande av Pariskommunen, men kan inte med så mycket i övrigt. Men detta var ju alldelse fel! Kapitalismen skapade icke fattigdom; den skapade välstånd och rikedom för alla. Om man ser på utvecklingen från den tid då Sverige började lyftas, 1870-talet, finns det ingen som har fått det sämre. Alla har fått det vida mycket bättre genom denna i grunden kapitalistiska marknadsekonomiska utveckling. Det är ju också den yttersta anledningen till att de socialistiska systemen har brakat samman. De ledde till både relativ och absolut fattigdom och misär, både i materiell och moralisk bemärkelse. Den stora, globala uppgiften i dag är att i de länder där socialismen infördes återetablera det som vi här diskuterar som betydelsefullt också för Sverige: gränsdragningen mellan stat och samhälle, institutioner och regler-- som skapar utrymme för individuellt ansvarstagande, företagande och skaparkraft, rättsordning och moral-- som ju föröddes under den socialistiska tiden. Förvisso finns det risker med allting. Det gäller omvandlingen både i Sverige och i andra länder. Det är det vi skall diskutera. Men om utvecklingsriktningen i dessa hänseenden råder det väl ingen större tvekan -- de socialistiska systemens kollaps, och de liberala principernas renässans. Privatisering är i detta sammanhang en nödvändighet. Man kan kritisera enskilda inslag i fru Thatchers privatiseringar i Storbritannien, men i dag priviatiseras i Ryssland varje dag lika mycket som hon gjorde på ett år. Detta är den nödvändiga vägen till ett återupprättande av en självägande bondeklass, som kan producera livsmedel, av företagande, som kan producera välstånd och av en statsmakt, som kan vara stark inom de begränsade områden som statsmakten skall sköta. Statsmakten skall inte ägna sig åt att reglera samhället i övrigt. Samtidigt skall vi genomföra våra omvandlingar i Sverige. I motsats till Widar Andersson tycker jag att det är fullständigt självklart att man skall ha rätten att välja skola, rätten att välja läkare och rätten att välja barnomsorg. Det är bra för den enskilde individen och mycket bra också för möjligheten att ge bra skola, bra barnomsorg och bra sjukvård.

Herr talman! Ulrica Messing har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att bevara möjligheten till inflytande och ansvar inför framtidens teknik. Interpellationen har föranletts av Televerkets bolagsbildning. Utvecklingen inom tele och dataområdet har under de senaste tio åren skett mycket snabbt. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen har lett till att det inte längre går att tala om endast ett specifikt telenät som ägs av en aktör. Det s.k. telenätet består redan i dag av en mängd ''nät'', som ägs helt eller delvis av flera olika aktörer. Denna utveckling har lett till en successivt ökande konkurrens inom teleområdet, globalt och i Sverige. För att säkerställa de telepolitiska målen och Televerkets framtida utveckling lade regeringen under våren fram förslag till en lagstiftning på teleområdet. Vidare föreslog regeringen att Telelagen ger riksdag och regering ett medel för att på en öppen telemarknad med många aktörer säkerställa de telepolitiska målen. Telelagen innebär bl.a. att: - Ansvaret för grundläggande telekommunikationer utvidgas till att förutom vanlig telefoni även omfatta telefax och viss datakommunikation. Staten skall ha ett övergripande ansvar också för andra teletjänster. Det innebär att s.k. hyrda förbindelser för datakommunikation skall tillhandahållas där de efterfrågas. Tillståndsplikt föreligger för sådan televerksamhet i allmänt tillgängliga telenät och består i att tillhandahålla telefonitjänster och mobila teletjänster eller i att hyra ut fasta teleförbindelser för telekommunikation. Tillstånden kan förenas med de villkor som behövs bl.a. för att främja de telepolitiska målen. - Särskilda bestämmelser om samtrafik och nummerplaner gäller. Reglerna om samtrafik innebär ett krav på dem som tillhandahåller teletjänster att öppna upp nätet för samtrafik med de operatörer som begär det. - Regeringen har befogenhet att bestämma om pristak för telefoni. Regler finns för avgifter för tillståndsverksamhet, tystnadsplikt, tillsyn, straff, televerksamhet i krig, m.m. Ett av de viktigaste medlen i utveckling av ny teknik för att uppnå effektiva telekommunikationer, innefattande ett mångfacetterat utbud och låga priser, är att se till att konkurrens kommer att råda inom ett så brett fält av telemarknaden som möjligt. Bolagiseringen av Televerket ger verket samma verksamhetsform som andra företag på telemarknaden, dvs. aktiebolagsform. Samtliga aktier ägs av staten. Telia skall erbjuda telekommunkationstjänster på den svenska telemarknaden. innebär att ca 90 % av abonnenterna har tillgång till s.k. PLUS-tjänster år 1997 och 100 % av abonnenterna år 2000. Sammanfattningsvis kan jag således konstatera att det inte längre går att tala om endast ett specifikt telenät som ägs av en aktör. Det s.k. telenätet består redan i dag av en mängd ''nät'', som ägs helt eller delvis av flera olika aktörer. Genom reglerna om samtrafik säkerställs att de olika operatörerna har tillgång till varandras nät. Vidare har statens möjligheter att uppfylla de telepolitiska målen stärkts genom införandet av en telelag.
Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Det sade en hel del om vad en telelag kan innehålla. Men jag tycker att det är alltför mycket som den nya telelagen inte innehåller. Det som skiljer oss åt är synen på vad som är viktigt att ha med sig in i framtiden och vad som är viktigt för landet att vi kan påverka. Vi är överens om att den tekniska utvecklingen inom tele och informationsområdet går mycket snabbt. Det innebär många nya möjligheter till utveckling för näringsliv, kommuner och privatpersoner. Betydelsen av ännu godare, mer utvecklad och ännu snabbare teknik och finoptik kommer antagligen att öka. Kraven skärps hela tiden, och positionerna måste flyttas fram inom teleområdet, posten och många andra områden. Tekniken och utvecklingen kan innebära att avståndet mellan olika delar av vårt land och mellan andra länder krymper väsentligt, precis som det kan göra mellan företag. De kan lättare etablera sig på mindre orter och ändå ha samma möjligheter att bedriva sin verksamhet. Vi är överens om att detta utgör en god möjlighet och om att det är bra om det blir så. Men vi är inte överens om hur vi skall lyckas med det. Därför har jag ställt denna interpellation till statsrådet. Regeringen har under året lagt fram propostitioner om bolagisering av Televerket och Posten. Regeringen har ju vid flera tillfällen nämnt just Posten som tänkbar kandidat, inte minst i det häfte som skrevs om vilka områden som kan tänkas bli aktuella för en privatisering i framtiden. I propositionen om bolagisering av Televerket skriver Mats Odell att det nya bolaget, så långt han nu kan överblicka, bör vara helt statligt ägt. Är det fortfarande så? Bolagiseringen av Televerket har genomförts snabbt. Många kritiker är ense om att konsekvenserna av bolagiseringen inte har utretts tillräckligt. Vi har ganska bråttom. Hur går det med det regionala ansvaret i framtiden? Kommer det att satsas på utveckling i hela landet också i bolagsform? Vem skall se till att alla framöver får tillgång till tekniken? Vilka bedömningar kommer att ligga bakom de satsningar som bolaget gör? Blir de sociala och regionala aspekterna avgörande, eller kommer man att driva ett affärsmässigt företag så affärsmässigt som det bara går? I den telelag vi har -- och jag utgår från att det blir likadant vid en bolagisering av Posten -- är det Telestyrelsen som får ansvaret för utformningen av telepolitiken och inte vi som politiska företrädare. Vi är överens om att dessa områden är otroligt viktiga för framtiden. Hur kan det då komma sig att vi politiskt väljer att avstå från möjligheterna att påverka och bitvis styra utvecklingen? Vi avsäger oss ju ansvaret för att det sker ett regionalpolitiskt ställningstagande bakom satsningarna. Nu hänvisar vi till en telelag som inom vissa områden garanterar medborgarna bra telekommunikationer, faxmöjligheter och annat. Vi kan göra likadant vid en bolagisering av Posten, dvs. stifta en postlag som innehåller allmänna åsikter om vad som skall beaktas eller inte. Men bolaget måste se till bolagets bästa, och då får naturligtvis vissa områden stryka på foten. Det är självklart. Det ansvaret har de företrädare som sitter i en bolagsstyrelse. I telelagen står inget om socialt eller regionalt ansvar. Det kunde det i och för sig ha stått om vi varit politiskt ense om det, men nu var vi inte det. Bolagsformen som styrsätt kunde ha fungerat relativt bra om vi hade varit beredda att reglera vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Nu har vi lämnat utvecklingen av Televerket och antagligen av Posten också i helt fria händer. Det är skillnad mellan att sitta som politisk företrädare i en affärsverksstyrelse och se till medborgarnas bästa och att sitta i en bolagsstyrelse som har till uppgift att se till bolagets bästa. Hur styr vi då möjligheten till regionalt ansvar? Hur påverkar vi så att möjligheterna gäller alla? Menar statsrådet att inflytandet i en bolagsstyrelse blir bättre, som det står i propositionen? På vilket sätt kommer vi som teleabonnenter, brevskrivare, tidningsläsare och allt vad det nu kan vara att få det bättre i den nya bolagsformen? Blir det bättre tillgänglighet, bättre service, bättre standard, eller vad är det som blir bättre? Detta är viktigt. Det är mot bättre service, bättre villkor och ännu bättre teknik som vi skall sträva och inte åt ett motsatt håll. Det vore helt klart att få det sämre. Herr talman! Finns det någonting som det är viktigt att staten äger så att det kan styras via politiska beslut och att människor har full insyn i verksamheten är det bl.a. Posten och Televerket. Teknik och service är två viktiga framtidsområden som måste vara tillgängliga för alla och omfatta hela landet.